Herr talman! Statsministern sade något som jag förmodar att han ansåg vara en vänlighet, nämligen att jag hade talat om Vietnam ungefär på samma sätt som herr Palme. Jag frågade mig oroligt: Vad har jag nu sagt för galet? Det vi reagerade emot i herr Palmes Vietnam-tal var den ensidiga kritiken mot USA, att han icke, på samma sätt som jag här i dag i kammaren, sade ifrån att fred uppstår ju inte i Vietnam bara genom att USA slutar bombningarna, utan Nordvietnam måste också göra en militär nedtrappning. Den balansen fanns inte i herr Palmes tal. Herr Erlander tog också upp vad jag sade om att utan frihet blir det ingen fred, och han ville göra gällande att han kanske inte förstod det där riktigt. Jag förstår honom mycket väl, ty detta var ju en kritik mot de vänsterriktningar som i den svenska debatten på ett ensidigt sätt försöker sudda ut skillnaden mellan de länder där man hävdar kravet på personlig frihet och länder där man säger att detta väl får komma så småningom. För mig var det en väsentlig punkt i sammanhanget. Vidare väntar jag fortfarande på ett svar från statsministern och inte från någon annan på frågan om regeringen har vidtagit åtgärder för att vi i fortsättningen inte skall ge stöd åt länder där man bedriver inbördes raskrig. Det är statsministern som har ansvaret för att samordningen mellan departementscheferna är ordnad på ett sådant sätt, och jag tycker nog att statsministern borde svara på frågan. Herr Erlander sade att han delade min uppfattning om förhållandet mellan försvarspolitik och utrikespolitik. Det var ju då väldigt tråkigt att herr Erlander inte tog konsekvenserna av detta sitt påstående, ty han kan ju orimligen mena att i ett fortsatt förtroendefullt övervägande partierna emellan det ena partiet plötsligt skall kunna säga: Nu ställer vi ultimatum. Jag frågar igen om herr Erlander har samma uppfattning som jag om förhållandet mellan utrikespolitik och försvarspolitik. Ingår det då i ett förtroendefullt samarbete kring detta att man ställer ultimatum? Herr Erlander talade om arbetslösheten och den oro och de olägenheter som den medför, och jag har själv sagt en hel del på den punkten. Jag kan bara instämma med herr Erlander i fråga om den otrygghet och det lidande som arbetslöshet medför, men jag vill också påpeka för statsministern att jag redan har talat om att folkpartiet kommer att dra konsekvenserna av sin inställning, när vi nu går att behandla budgeten, och försöka stärka beredskapen mot en sämre sysselsättning på ett bättre sätt än vad finansministern föreslagit. Det var intressant att höra att när herr Erlander försvarade den nya fondens inrättande så anlade han rent lokaliseringspolitiska synpunkter. Är det inte rimligt att flera kan få ha en uppfattning om var en fabrik skall läggas, sade han. Jag har redan sagt att en väg som man hade kunnat gå var att stärka de = lokaliseringspolitiska instrument som finns i samhället. Om allt borde göras på det sättet har jag inte uttalat mig om, men det är en av vägarna. Det var vidare intressant att höra herr Erlander anföra att regeringen hade tvingats gå ut till väljarna med den impopulära åtgärden att höja omsättningsskatten. Tänk om herr Erlander i höstas hade varit så karsk att han hade gått ut till väljarna och låtit dessa radikalt ge till känna sin mening i ett nytt val! — Men det ville han inte. Herr Erlander frågade hur oppositionen tänkt sig att man skulle få till stånd en annan politik. Jag skall bara ta ett område, beträffande vilket tydligen herr Erlander och jag har samma uppfattning och vilket dessutom är ett av de väsentliga för närvarande, nämligen kapitalmarknaden, där det för närvarande råder brist. Vi har först och främst föreslagit en rationell indirekt beskattning i form av en mervärdeskatt som inte skulle försvåra framstegen inom produktionen och som inte skulle verka hindrande på exporten. Sverige har svårigheter på denna punkt och har ändå fortfarande kvar samma gamla omoderna skattesystem. Skattesystemet skall också vara enkelt, och företagsbeskattningen skall vara produktionsvänlig. Vi har föreslagit att man på ett parlamentariskt plan med jämna mellanrum skulle gå igenom budgeten för att se om man gemensamt kan komma Ööverens om att skära ner en del poster. Vi har föreslagit en raitionell budgetplanering för att slippa sådant som hänt herr Sträng under flera år, nämligen att det när konjunkturerna gått upp har förts en mindre hård budgetpolitik och tvärtom. Vi har vidare föreslagit att regeringen skall vara mera aktiv när det gäller Sveriges ansträngningar att komma in i den ekonomiska gemenskapen. Vi vet att detta är en av de största svårigheterna och att regeringen nu också är något mera aktiv än tidigare. Herr talman! Detta har bara varit några exempel på vad regeringen skulle ha kunnat göra. Om detta hade genomförts hade vi nu varit i ett helt annat läge.

Herr talman! I första hand skulle jag kanske se något på hans excellens herr statsministerns sätt att debattera, och detta måste jag verkligen rentav brännmärka. Vad sade egentligen statsministern om oppositionen? Jo, han gick in på en svidande kritik av högerpartiet för dess skattesänkningsförslag och förklarade därefter att denna politik fullständigt hade brutit samman och att högerpartiets handlingskraft hade förlamats. Sedan övergick statsministern helt lättvindigt till att tala om oppositionen — d.v.s. även centern och folkpartiet och dessutom kommunisterna på ett sätt som om centern föreslagit skattesänkningar och att dess politik brutit samman. Vad föreslog centern i skattesänkning förra året, herr statsminister? Vi framlade inte något skattesänkningsförslag alls. Högern gjorde en viss valvinst, men centerns mycket större framgång vanns inte genom några skattesänkningsförslag. Det är inte korrekt att med sådana svepande motiveringar som statsministern framförde göra gällande att högern och centern gick på samma linje i detta avseende. Vi föreslog inga skattesänkningar. Vi anförde i förra årets valrörelse att det inte var möjligt att genomföra några sådana, men vi vann ändå en betydligt större valseger än högern, herr statsminister. Det behövs inte någon sådan argumentation. Statsministern upptog vidare en hel del tid med att tala om tryggheten i den näringspolitiska fonden. Detta verkar närmast vara en form av lokaliseringspolitik. Varför då inte öka lokaliseringsfonderna med 500 miljoner kronor? Det var egentligen detta som argumente ringen gick ut på, och under sådana förhållanden kan vi nog komma överens. Statsministern talade vidare om att denna fond skulle vara öppet redovisad. Den är hittills endast redovisad på fem rader i finansplanen. Mer har vi inte att gå efter inom oppositionen. Den klara redovisning som hittills skulle ha lämnats får man nog tala mindre om, eftersom vi faktiskt inte vet hur fonden skall utformas. Det verkade vidare oklart vad statsministern menar att denna fond skall användas till. Den avsågs nu tydligen bli mera lokaliseringsinriktad. Men den skall kanske utnyttjas för något annat ändamål. Om den emellertid skall användas för att förbättra förhållandena på kreditmarknaden frågar jag återigen med hänsyn till att vi ändå skall låna en miljard: Varför inte i stället för att inrätta denna fond låna upp bara en halv miljard? Då har vi »spätt på» kreditmarknaden med 500 miljoner kronor till industrier, vilket skulle vara en avgörande faktor för att få till stånd en högre produktion. Hela denna punkt är verkligen mycket oklar. När statsministern vidare talar om budgeten och i nästa ögonblick anför att vi har en högkonjunktur undrar man, om det är sund politik att ordna upp vårt lands affärer genom att i en högkonjunktur underbalansera budgeten med 1,1 miljard? Anses det vara nationalekonomiskt klokt att driva en sådan politik? Nej, det nämndes andra nyttiga skrifter som jag för säkerhets skulle också tagit med mig. I skriften Svensk ekonomi 1966—1970 står några rader som är högst läsvärda för hela det socialdemokratiska partiet. Statsministern räknade upp olika åtgärder som sades ha inneburit prissänkningar. Jag citerar ur den nämnda skriften: »Men att det faktiska resultatet blivit detta måste nog sägas hänga samman med att man genomfört olika reformer utan att tillräckligt beakta effekten av prissänk ningen och därför underskattat efterfrågeökningen och därigenom inte heller i tid planerat för motsvarande utbyggnad av = produktionsresurserna. Skall man komma till rätta med dessa köproblem måste man nog försöka grundligare penetrera sambanden mellan följderna av olika åtgärder.» Detta ger i ett nötskal bilden av hur den ekonomiska politiken har bedrivits under lång tid i vårt land. I detta sammanhang talades det också om överbudspolitiken och om att vi skulle ha drivit en sådan. Hur är det med den saken? Jag frågar igen: Hur var den budget, som centerpartiet föreslog i fjol, jämförd med regeringens? Jo, den var 100 miljoner kronor starkare. Det är alltså en överbudspolitik 1 den rätta riktningen, eftersom vårt förslag var bättre än regeringens. Och applicerar man de åtgärder, som centerpartiet föreslog i fjol, på den aktuella budgeten tror jag inte heller att det skall bli någon större fara med den saken. Norge skall vi kanske inte diskutera så mycket, men vad jag ville göra, herr talman, var att ta bort den där självgodheten som säger att det knappast finns några andra regeringar än socialdemokratiska som kan styra i Norge och Sverige. Det är inte längre någon socialdemokratisk regering i Norge, sade jag, men den norska regeringen har fört en politik som icke är sämre än den förutvarande socialdemokratiska regeringens. Låt mig också tillägga, att det kanske behövs en liten tid för att städa upp en smula efter den socialdemokratiska regeringen; och då får vi hoppas att resultatet i fortsättningen skall bli ännu bättre än förra årets! Statsministern började storståtlig med att tala om att »vi har djärvheten» att föreslå skattehöjningar på vissa saker. Åja, djärvheten är inte så alldeles enastående. När man skall tala om höjningen av omsättningsskatten smiter man in — såsom jag redan har citerat — att höjningen beror på att man måste skapa den här fonden för näringslivet. Och när man höjer bilskatterna talar man om att det är i stället för avgifterna till högertrafikens genomförande. Likadant är det på de andra punkterna. Någon otroligt stor djärvhet visar man alltså inte när man talar om dessa skattehöjningar. Slutligen gjorde statsministern en deklaration om vilja till samarbete. Ja, är det så att man nu vill samarbeta t.ex. i fråga om den näringspolitiska fonden och verkligen skapa någonting som ger bättre möjligheter åt produktionen, större trygghet i de områden där vi behöver lokaliseringsbidrag 0. S. V., då vill jag betyga för herr statsministern att centern är fullständigt öppen för att samarbeta på ett effektivt och riktigt sätt.

Herr talman! När man hör landets statsminister utlägga texten blir man onekligen imponerad av hans sätt att tala. Tyvärr måste jag säga att man innehållsmässigt inte kan bli lika tagen och imponerad. Det verkar som om statsministern försöker sätta upp ett kaleidoskop för ögat — men när han skakar på det och de mörka färgerna kommer fram, ja, då skakas kaleidoskopet genast än en gång så att den ljusa, vackra bilden träder fram igen. När vi från oppositionens sida bad statsministern att försöka anlägga några perspektiv framåt, då lade statsministern perspektiven bakåt i stället det var så mycket ljusare; det var så mycket angenämare att tala om de senaste sex årens utveckling; om de år då man ökat statsutgifterna med 18 miljarder kronor. Det är riktigt som statsministern säger ait högerpartiet inte har velat ha en så snabb ökning av utgifterna som statsministern har genomfört. Varför vill vi inte det? Jo, därför att vi anser att just en sådan återhållsamhet som statsministern i år har tvingats göra under dessa sex år hade inneburit en högre inflation. Följden hade inte blivit sådana skattehöjningar som regeringen genomfört. Det hade lett till färre konkurser och till, som jag verkligen hoppas och någonting som vi alla önskar, nämligen att svårigheterna på arbetsmarknaden inte bara inom vissa avfolkningsorter utan även i andra delar av landet skulle ha minskat. Följden hade också blivit att näringslivets strukturomdaning, som jag anser vara absolut nödvändig, inte minst under de kommande åren, hade kunnat påbörjas tidigare och på ett naturligare sätt. Herr talman, jag log verkligen ett igenkännande leende när statsministern kom tillbaka till skattefrågan. Statsminister Erlander har tydligen när det gäller de andra partiernas skatteförslag aldrig lärt någonting eller aldrig tagit reda på vad förslagen innebär och vad de betyder. Att statsministern under valrörelsen 1966 kastade siffror omkring sig — 1 miljard 509 miljoner kronor i skattesänkning — det må vara ursäktat. På de punkterna är jag inte så långsint som en del andra är. Situationen var emellertid den att högerpartiets skattesänkningsförslag, vid vilket vi i princip kvarstår, för det första budgetåret kostade inemot 300 miljoner kronor. Men det fanns, herr statsminister, motsvarande besparingar och andra inkomstförstärkningar. Nej, herr statsminister, det känns inte som någon belastning för högerpartiet att vi fick 100 000 nya röster i valet där skattefrågan naturligtvis spelade en viss roll. Det känns som en sporre att med kraft även i fortsättningen driva det krav på en reformering av hela vårt skattesystem som ställdes av den enhälliga skatteberedningen och som innebar en omläggning till mervärdeskatt och ett möjliggörande av en sänkt marginalskatt, för att nämna två viktiga exempel. Dahlén har redan svarat en del, och jag kan därför fatta mig kort på den punkten. Även när det gäller denna fråga ber jag statsministern att titta i protokollet och läsa vad jag har sagt. Därav framgår att vi inom högerpartiet är fullt på det klara med att det behövs ökade ekonomiska insatser för att klara näringslivets strukturomvandling och därmed sysselsättningen. Vad vi diskuterade var frågan om huruvida detta behov av kapital skall kunna användas som ett medel för en socialistisk politik. Vi menar att riksdagen genom debatt i denna kammare och i andra kammaren skall kunna få ta ställning till var de ofta mycket stora resurserna måste sättas in. Jag nämnde två exempel, ett från Dalsland och ett från Norrland. Det är inte små summor, och det vet statsministern, som behövs för att där klara situationen. Det finns ju också andra områden där strukturomvandlingen kräver mycket stora kapital. Men varför vill statsministern och regeringen ensamma besluta om dessa saker? Är det något fel att vara förtroendevald riksdagsman? Är det inte naturligt att även vi skall ha möjlighet att delta i beslut som rör så betydelsefulla frågor för stora landsändar? Jag vill, herr talman, inte ta upp någon längre debatt om försvarsfrågan. Statsministern flyr ju undan och hänvisar till försvarsministern. Det är kanske bäst, eftersom statsministerns uppfattning tydligtvis inte rimmar med de förslag till kraftiga nedskärningar som nu framförts av regeringen. Jag vill här erinra om vad statsministern själv sade i Köpenhamn 1966 — efter valet. Då sade han att försvarets omfattning fick ses på lång sikt och att drastiska förändringar inte kan eller bör vidtas varje gång man får intrycket att de internationella konfliktriskerna kanske något avtagit. Nu säger statsministern att det är de ekonomiska förutsättningarna här i landet som har förändrats. Innebär detta att statsministern anser att eftersom vi nu har litet knappt om pengar, är det motiverat att göra så drastiska ingrepp i försvarskostnaderna att regeringen tvingas att ändra målsättningen för hela försvaret?

Herr talman! Försvarsdebatten kommer säkerligen att pågå med stor intensitet. Jag skulle inte ha berört den nu om inte herr Holmberg haft vänligheten att erinra om vad jag sade i Köpenhamn förra hösten. Jag har tidigare i andra kammaren uttalat att jag alltjämt står för varje ord av vad jag sade i Kopenhamn. Frågan kom upp på följande sätt. När jag talade om de brister i kapitalförsörjningen som vi har i Sverige sade man i Köpenhamn: Men ni som lägger ut så fantastiska summor på försvaret har där en besparingsmöjlighet som utan vidare skulle kunna lätta era ekonomiska bekymmer. Då svarade jag: Tro inte på det. Den möjligheten att inom försvaret spara de miljardbelopp som fordras för industriens rationalisering och för bostäderna finns inte, eftersom vi måste ha ett försvar som är effektivt och som är oberoende av alltför tvära kastningar. Jag visste då mycket väl om det bud som skulle komma från de socialdemokratiska ledamöterna i försvarsutredningen — de hade varit vänliga att dessförinnan ta kontakt med regeringen. Jag var därför fullt underrättad om läget när jag formulerade mitt uttalande i Köpenhamn. Uttalandet är fullständigt riktigt. Vad vi nu kan studera i budgeten är att det inte finns något miljardbelopp att ta av försvaret — tvärtom stiger ju försvarets kostnader. Däremot lade jag till i Köpenhamn, och det står jag fortfarande för: Varje möjlighet till besparingar måste inom försvaret liksom på andra områden tillvaratas. Det är vad som har skett.

Jag hoppas också att det har skadat högern, men det får vi se — och det är mindre väsentligt. Här talas nu om skattesänkningsprogrammet. Herr Holmberg säger utan vidare: »Vi står vid varje förslag som vi presenterade under valrörelsen.» Det betyder alltså, herr Holmberg, att ni står vid att ortsavdragen skall höjas med 300 kronor från den 1 januari 1967. Det betyder att skatterna för inkomsttagare mellan 16 000 och 40 000 kronor skall minskas med 540 miljoner kronor. Det betyder andra skattesänkningar för fysiska personer med 400 miljoner kronor. De skulle träda i kraft nu, det lovade ni under valrörelsen. Det går på 1100 miljoner kronor. Det skall bli oerhört intressant att få se högerns skattemotion, där ni alltså kräver skattesänkningar av denna typ på 1100 miljoner kronor. Därtill kommer 1200 miljoner kronor till juridiska personer.

Hygglig som jag är har jag sagt att de motsvarades av vissa besparingar, men kvar står en försämring av budgeten på 1500 miljoner kronor. Detta program har brutit ihop. Varför angriper jag då centerpartiet och folkpartiet för högerns olyckor? Det är mycket enkelt att förklara, herr Bengtson. Det är riktigt att centerpartiet och folkpartiet hade nyktrat till i fjol. Jag har annars här en liten katalog på vad herrarna tidigare sökt intala svenska folket att det fanns utrymme för i fråga om utgiftsstegringar, och det är en ganska ruskig katalog. Men ni var rätt nyktra i fjol, och därför skall ni slippa att tala om vad ni tänkte 1964 och 1963 och 1962 — man skall inte hålla på och tjata på den som bättrar sig. Men högerledaren säger att han står kvar vid sitt program, och då är det väl riktigt att man resonerar litet med honom. Men varför talar jag då om centern? Jo, för det första: det förflutna ligger er en aning i fatet. Ni påstår att det är vi som skött politiken, så att vi fått inflation och dyrtid, men edra föregående överbud har väl ändå en viss effekt. För det andra! Ni slöt borgfred med högern, som gick ut med ett kraftigt skattesänkningsprogram av denna typ. Under hela valrörelsen var ni tysta. Vi fick ensamma inför väljarna förklara hurudant vårt ekonomiska läge var. Ni lovade varandra: icke ett sant ord om högern under hela valrörelsen! Och det höll ni.

Herr talman! Sådana grovheter i formuleringarna som statsministern an vänder skall jag inte begagna mot honom och hans parti. Visserligen kan man säga att en del av det som yttras även från statsministerns sida alls icke bär sanningens prägel. Men jag vill inte påstå att allt vad statsministern säger och allt vad det socialdemokratiska partiet sagt under valet icke är ett sant ord, som statsministern yttrade sig om högern. Men detta är kanske inte så mycket att bry sig om, ty statsministern är ju som han är. Låt mig säga att jag fick mycket klart för mig var bakgrunden till statsministerns attack mot högerpartiets skattesänkning låg. Det var rädslan för den borgfred som etablerats under valrörelsen. Det är ett försök av statsministern att till varje pris skjuta in kilar mellan de borgerliga partierna, eftersom statsministern mycket väl vet att ett enigt och samordnat uppträdande av de borgerliga partierna utgör den största faran för det socialdemokratiska partiet och för statsministerns eget regeringsinnehav. När det gäller de siffror som här diskuteras kan jag fatta mig utomordentligt kort. Statsministern borde kanske lägga ihop alla de siffror han själv här redovisade. Då skulle han komma till en summa som slutar på ett par, tre miljarder och inte en och en halv miljard, som statsministern till en början sade. Nej, situationen är den att vårt program med de förutsättningar som uppställdes föregående år gick ut på att vår skattesänkning skulle under det första budgetåret innebära ett inkomstbortfall på cirka 300 miljoner kronor. Hade vi börjat att genomföra det programmet, hade vi också lagt grunden till den skattereform som jag talade om, nämligen fortsatta sänkta marginalskatter och genomförd mervärdeskatt — en skattereform som regeringen tydligen till varje pris inte vill genomföra.

Herr talman! Jag håller med herr Holmberg om att det inte lönar sig att karakterisera herr Erlanders uppträdande i vissa sammanhang — det talar väl för sig självt. Under valrörelsen »gottade» sig herr Erlander åt att herr Ohlin och herr Hedlund sade ifrån till högerpartiet att de inte kunde vara med om högerns skattepolitik. Herr Erlander sade då att det var en spricka i oppositionen. Här förklarar han nu att det var socialdemokratien ensam som under valrörelsen fick säga ifrån till högern att högerns politik inte kunde genomföras. Vad är sanning, herr Erlander? Jag tolkar herr Erlanders uteblivna svar beträffande försvaret så att det hädanefter kommer att ingå i socialdemokratisk taktik när det gäller försvaret att då och då ställa ultimatum, när det av politiska skäl så förefaller vara lyckat. Han har fortfarande inte dragit konsekvenserna av sitt instämmande i vad jag sade, nämligen att utrikespolitiken och försvaret hör ihop. Socialdemokraterna kommer alltså att fortsätta med att ställa ultimatum då och då när det passar dem. Beskedet härom är ju också ett väsentligt resultat av dagens remissdebatt, även om det är mycket beklagligt, herr talman. Sedan vill jag säga några ord om det som herr Erlander återkommer till, nämligen att förnyelsen kommer från socialdemokratien. Under de senaste två åren har var tionde krona försvunnit på grund av prisstegringarna. Finansministern säger i finansplanen beträffande prisstegringarna någonting ganska sensationellt — vi bör komma ihåg att finansministern tidigare sagt att en prisstegring med tre procent varje år kan anses som någonting relativt normalt — nämligen: »Inte heller stabiliseringen av prisutvecklingen kan ske omedelbart.» Nej, det har ingen trott, men den skall tydligen ske — vi skall få en stabil prisnivå, eller hur, herr Erlander? Eller menar socialde mokraterna med »statbil prisnivå» att priserna skall gå upp med tre procent per år, d. v. s. att vi skall förlora var tionde krona vart tredje år i stället för var tionde krona vart annat år? Det är ju också en förnyelse.

Herr talman! Det känns kanske litet egendomligt för en nykterist att få höra att man har nyktrat till, men det sägs ju här i politisk betydelse, och då kan det ju diskuteras i varje fall. Jag måste säga att av statsministerns indirekta attack mot centerpartiet återstod praktiskt taget ingenting i det anförande han senast höll. Statsministern drog en felaktig slutsats då han ansåg att vi, eftersom det var borgfred, borde säga att vi accepterade högerns skattesänkningsförslag. Statsministern och kammarens ledamöter vet att vi inte på något sätt gått med på högerns skattesänkningsförslag, utan att vi tagit avstånd därifrån. Det går inte att komma med halvkvädna visor. Tag gärna fram siffrorna från de tidigare budgetåren, herr statsminister. Jag har själv några siffror från dem. Men hämta dem inte ur den socialdemokratiska valhandboken. — Tack, för övrigt herr statsminister, för de papper som statsministern räcker mig — här är några andra i utbyte. Siffrorna i socialdemokraternas valhandbok är nämligen inte korrekta. Man skall därför akta sig för att använda dem. Det går inte att dra sådana slutsatser som statsministern nu har gjort. Centerns valframgång byggde icke på några överbud eller på några skattesänkningsförslag, utan på en politik som svenska folket förstod. Den politiken skall vi driva även i fortsättningen. Härmed har jag inte anledning att utnyttja de tillåtna tre minuterna för replikskifte, eftersom jag anser att statsministern fullständigt måst falla ifrån sitt påstående att centerpartiets politik har brutit samman, eller vilket epitet han nu använde. Vår politik har icke brutit samman. Det var ett av de felaktiga påståenden statsministern gjorde i sitt första anförande.
Herr talman! Nu har jag genom min otroliga välvilja mot centern lämnat ifrån mig min bevisföring. Men vi kanske kan återkomma till saken senare när herr Bengtsson har läst in mina papper. Av dem framgår uppenbart att det finns en överbudstendens hos centern, som ni först på sista tiden har undvikit. Det intressanta papper jag fick av herr Bengtson utmärks för det första av ett stort kryss, alltså oavgjort — och det kan man naturligtvis tänka sig när det gäller centern! För det andra är det på detta papper finansminister Strängs siffror hela vägen; det finns inte en rad med centerpartiets. Om detta papper är symptomatiskt för vad centerpartiet ämnar göra under innevarande års riksdag, gratulerar jag centern, ty det innebär att ni följer oss på alla punkter. Men jag måste ha fått fel papper, ty så lyckligt kan det väl inte bli för centerpartiet i fortsättningen. Nej, herr Holmberg, så enkelt kommer man inte ifrån det faktum att man givit väljarna en fullkomligt felaktig uppfattning om vilken ekonomisk situation landet befinner sig i. Jag var mycket noggrann i min redovisning, där jag exakt förklarade vad edra förslag innebar under innevarande budgetår, jag nämnde data då de skulle träda i kraft och redovisade verkningarna för framtiden. Om herr Holmbergs skattesänkning på flera miljarder utgjorde en framtidsmusik som inte hade någon betydelse, varför nämner han den då? Fanns det någon anledning att i 1966 års kommunalval komma med siffror som inte hade någon betydelse? Det måste väl ändå ha funnits en politisk vilja bakom högerns utspel. Många av de väljare som herr Holmberg drog till sig, drogs uppenbarligen dit på grund av en löftespolitik som högern inte nu ett ögonblick drömmer om att kunna infria. Jag skulle vilja fråga herr Holmberg — ty det är en allvarlig beskyllning som går rätt långt när han säger att mina beskyllningar var osanna — på vilka punkter de är osanna. Var icke de förslag som jag räknade upp desamma som högern försökte ge väljarna en föreställning om att det skulle finnas möjlighet att genomföra fram till år 1970? Fanns det en enda punkt i det jag tillät mig säga som icke var exakt med sanningen överensstämmande? Jag antar att herr Holmberg inte kan svara nu, ty han har inte fler repliker, vilket jag beklagar. Natten är emellertid lång, och jag väntar mig verkligen ett svar som visar att det icke finns ett spår av sanning i herr Holmbergs påstående att mina uppgifter var oriktiga. Jag skulle ett ögonblick vilja återvända till talet om mervärdeskatten. Det finns — höll jag på att säga — en mervärdeskattsromantik, som folkpartiets och högerns representanter hemfaller åt. Det verkar som om man trodde att man genom att genomföra en mervärdeskatt skulle kunna åstadkomma en minskning av = företagsbeskattningen med så och så många hundra miljoner kronor och en minskning av marginalskatten med så och så många hundra miljoner kronor. Däremot berör man inte den grundläggande frågan, nämligen statens inkomster och utgifter. Mervärdeskatten kan ha många förtjänster. Det är inte så att vi till varje pris värjer oss mot den. Det kan finnas många skäl att införa den, men den hjälper oss ju inte den minsta bit på vägen när det gäller skattetrycket. Om ni minskar företagsbeskattningen med 850 miljoner utan att samtidigt minska statens utgifter, så betyder ett införande av mervärdeskatt bara att ni måste höja den indirekta beskattningen med exakt samma belopp. Vad vi har sagt är att det är en bluff när man försöker få folk att tro att mervärdeskatten på något underligt sätt skulle trolla bort skattetrycket. Det totala skattetrycket blir precis detsamma oavsett i vilken form man tar ut skatterna, om vi inte samtidigt gör någon annan ändring. Det kan finnas skäl att göra en omplacering som medför minskning av företagsbeskattningen, men då skall man ha klart för sig att detta betyder att konsumtionsbeskattningen ökar. Vi vet inte hur mycket den ökar, ty vi har inte sett förslaget än, men att det blir en höjning av prisnivån är klart. Ett av våra skäl mot mervärdeskatt är att det inte är säkert att en höjning av den svenska prisnivån i dagens situation är det rätta botemedlet mot inflation och för stärkande av den svenska industriens konkurrenskraft. Låt oss resonera lugnt och vettigt om mervärdeskatten. Många skäl talar för den. Det kan som sagt hända att den svenska industrien befinner sig i ett sådant läge att vi måste göra vissa saker som har obetagliga biverkningar. Men låt inte allmänheten och väljarna, som uppenbarligen inte kan sätta sig in i hela detta väldiga siffermaterial, utan som litar på vad vi och herrarna säger, få den föreställningen att mervärdeskatten är ett recept, som gör det möjligt att minska både företagsbeskattningen och progressiviteten utan att någon får betala det. Beträffande fonden för näringslivet säger herr Holmberg nu att han inte har något att erinra mot ett resonemang kring den. Det var andra toner än i det första anförandet. Då var det ett av ideologiska skäl motiverat motstånd, att fonden skulle kunna användas i socialistisk riktning etc. Slå upp vad herr Hjalmarsson sade om ATP-fonderna. Det är precis detsamma. Den moderna högern är förfärligt lik den gamla högern.

Herr talman! Det råder fortfarande delade meningar om centerns budgetförslag, mellan statsministern och mig men för att klara ut vad det var för handlingar som Överräcktes kan jag meddela att det papper som jag fick från statsministern hade till rubrik Centerpartiets budgetalternativ. Om det nu inte finns något mer exemplar av denna handling, kan jag tala om att det var märkt OS 167. Det var naturligtvis för att iaktta ömsesidig artighet som jag inte överlämnade ett centerpartiförslag, utan jag tog ett papper som jag har fått från riksdagens upplysningstjänst och av vilket det framgår hur budgeten har beräknats i statsverkspropositionen och hur den har utfallit, och det kan vara av rätt stort intresse för statsministern att se på detta papper. Jag har granskat det papper jag fick av statsministern, och jag hävdar fortfarande att uppgifterna är felaktiga. Jag kan omedelbart kontrollera siffrorna för ett år, nämligen för 1966/67. För det året finns en uppställning, som visar, att budgeten enligt våra förslag skulle vara underbalanserad med 684 miljoner kronor. I själva verket har vi föreslagit en budget som är 100 miljoner starkare. Har man bara räknat de utgifter som skulle bli följden och inte tagit med inkomstförstärkningar? Det framgår inte av kommentarerna vad man har räknat med, men det är en besynnerlig beräkning, den är icke korrekt, herr statsminister. Jag kan icke blicka tillbaka så långt som till 1959 och 1960, men är dessa år lika illa beräknade som det år jag nu kan se på, ja, då är dessa siffror inte så värst mycket att lita på. Jag hävdar fortfarande att i förra årets valdebatt gick centerpartiet icke ut med några skattesänkningsförslag, vi har icke heller gjort något överbud utan vi har haft täckning för vad vi föreslagit. Jag ser att det är den socialdemokratiska valhandboken som figu rerar ännu och den är, som sagt, inte mycket att lita på, herr statsminister.

Herr talman! Intet skulle vara mig kärare än att närmare utveckla den exakta innebörden av den ekonomiska politik och den skattepolitik som högerpartiet har arbetat för, men på tre minuter tror jag, uppriktigt sagt, inte att statsminister Erlander fattar tillräckligt mycket. Jag vill emellertid säga att vad vi gjorde, och det vet statsministern, var att vi lade fram en tidtabell för skattesänkningar avseende tiden 1967 fram till 1970, och den tidtabellen bedömde vi som möjlig att genomföra mot bakgrunden av de ekonomiska förutsättningar som förelåg förra året. Vi hade nämligen all anledning att räkna med — på den punkten tror jag inte att det är någon skillnad mellan oss och de andra oppositionspartierna, bortsett från kommunisterna — att just en omläggning av skatten, bl.a. en sänkning av marginalskatten, är inflationsdämpande och stimulerande för sparandet. Det är där vi har den avgörande skillnaden mellan statsministerns skattetänkande och högerpartiets. Statsministern tror inte att lägre och rättvisare skatter har någon positiv fördel, medan vi genom erfarenheterna från andra länder vet att just en sänkning av marginalskatterna och en stimulans till sparande genom viss skattefrihet leder till bättre stabilitet i ekonomien. Jag är emellertid fullständigt på det klara med att statsministerns politik inte innehåller något drag av ens ett försök att lindra skattebördan, och jag respekterar statsministerns trägna men fåfänga försök decennium efter decennium att övertyga löntagarna om att det inte är lyckligt, bra och riktigt med en skattesänkning. Slutligen vill jag fråga statsministern, om han inte tror att de löneförhandlingar som vi hade föregående år skulle haft ett lugnare och för ekonomien bättre förlopp med en annan ekonomisk politik och skattepolitik från regeringens sida.
Herr talman! Nej, herr Erlander, vi tror inte inom folkpartiet att en förändring av skattesystemet skulle medföra några underverk. Det är inte fråga om detta. Jag vill bara nämna ett enda exempel på vilka fördelar en reformering av beskattningen skulle kunna medföra. Vi vet ju att vi har en väldigt dålig handelsbalans. Läget är oroande, det säger i alla fall finansministern. Om vi skulle få en lägre konjunktur i landet och med risk för ökad arbetslöshet är det en allvarlig risk att en expansiv politik kan leda till en så stor ökning av importen, att vår handelsbalans kan råka mycket illa ut. Detta är allvarligt ur sysselsättningssynpunkt. När vi har en dålig handelsbalans bör vi i det här sammanhanget i första hand se till att göra en förändring i skattesystemet så att vi får större möjligheter att exportera. Det är ju den andra sidan av handelsbalansen, herr Erlander. Så enkelt kan man formulera en av anledningarna till att vi från folkpartiets sida har krävt och kommer att kräva en förändring av skattesystemet. Det gör vi för att vi över huvud taget skall kunna bedriva en aktiv politik så att vi, t.ex. om konjunkturen går neråt, inte skall behöva stoppa därför att vår handelsbalans går åt skogen.

Herr talman! Jag vill gärna till kammarens protokoll få antecknat att herr Holmberg på de tre minuter som stod till hans förfogande icke sade ett ord för att försvara den förlöpning som han gjorde sig skyldig till när han sade att jag farit med osanningar. Det kan kan ske vara värt att notera att han icke ansåg denna sak vara värd en av de 180 sekunderna. Till herr Dahlén vill jag bara säga att det är alldeles klart — och det framgick kanske, om jag inte uttryckte mig alltför otydligt — att med den motivering som herr Dahlén använde för mervärdeskatten kan vi också resonera om den. Jag tror att jag uttryckte mig så att vi kan komma in i ett läge, då det är nödvändigt att stödja exportindustriens ansträngningar, och jag förstår inte varför herr Dahlén skulle ta upp detta som en replik till mig. Vad jag vände mig emot var denna romantik som lurar i folk att mervärdeskatten skulle medföra en lättnad i fråga om inflationsproblemen. Däremot är det ju självklart att den kan vara ett stöd för exportindustrien, och det är väl huvudsakligen den motiveringen man kan använda. Med herr Holmberg lönar det sig inte mycket att diskutera. Ena stunden går han ifrån hela sitt valprogram om skattesänkningarna — jag har verifierat dem här — och säger att programmet inte existerar eller i varje fall inte såg ut så, andra stunden säger han att programmet skall realiseras och att han kommer att motionera i den riktningen. Herr Holmberg är, som sagt, inte mycket att resonera med, men jag skulle ändå vilja ställa en fråga, eftersom herr Holmberg nämnde utlandet: Finns det något enda land i världen som med framgång prövat högerpartiets förslag? Hur gick det för den engelska högerregeringen som faktiskt försökte någonting i den här stilen? Tillståndet blev ju värre och värre, och jag skulle vilja rekommendera herr Holmberg att studera vad som hände med engelsk ekonomi under de för England dyrbara 13 år då landets ekonomi sköttes av en högerregering ungefärligen efter de riktlinjer som herr Holmberg har lanserat här. Jag tror inte man behöver göra mer för att kunna konstatera att det inte finns någon erfarenhet som tyder på att det Holmbergska receptet skulle vara gagneligt för ett land. Västtyskland kan möjligen anföras, men se på utvecklingen i Västtyskland för närvarande! Man har nu att klara upp följderna av en liberal politik med allt vad det innebär, trots att man så länge hade betydande arbetslöshet och betydande flyktingströmmar att man faktiskt skulle ha haft möjligheter att klarat.o.m. en liberal politik utan prishöjningar. Vad upplever man där i dag såsom konsekvenser av den liberala politiken? Eller ta diskussionen i Förenta sta terna! Finns det någon ekonom — i varje fall finns det väl ingen i den svenska riksdagen — som skulle kom ma på idén att påstå att i det nuvarande läget är skattesänkningar att rekommendera ur ekonomiska synpunkter? är det inte väldigt djärvt att gå ut till väljarna med ett program som bevisligen måste bryta samman i samma ögonblick som man försökte realisera det? Det viktigaste som hänt under den här replikväxlingen är väl att det blivit klart att högern lyckligtvis står isolerad om en politik som otvivelaktigt inneburit att högern drog till sig många lättrogna människors röster på uppgifter som icke var med verkligheten överensstämmande. Tänk, om ni hade uttalat er lika klart då. Ni sade bara: Vi tror inte att en skattesänkning är möjlig. Tänk om ni inte nöjt er med bara det under valrörelsen utan hade gått till hårda angrepp mot en höger, som ni nu måste konstatera förordade en politik som var orimlig. Om ni hade sagt det skulle alla mina anklagelser mot herr Bengtson ha fallit till marken. Jag skulle ha sagt att det givetvis var klart, eftersom högern och folkpartiet driver en helt annan ekonomisk politik. Ni ingav väljarna den föreställningen att det var viktigare att högern gick fram än att socialdedmokraterna gjorde det. I dag befinner ni er i den situationen att ni tycker det är bättre med en socialdemokratisk politik än med en högerpolitik. Sammanbrottet är väl så uppenbart även för herrarna att jag inte behöver spilla flera ord på det.

Herr talman! Statsminister Erlander beklagade att jag inte hade bett om ursäkt för att jag antydde att statsministerns uppgifter inte var korrekta i flera avseenden. Statsministern ställer frågan: Finns det något enda land som har erfarenheter som tyder på att högerns skattesänkningsprogram är en riktig ekonomisk skattepolitik? Jag vill svara, att många länder har sänkt skatterna. Statsministern kanske erinrar sig att finansminister Sträng, när han presenterade budgeten, bl.a. åberopade Frankrike såsom ett exempel på hur planeringen och inställningen till näringslivet borde vara. Han kunde också ha åberopat den skattesänkning för sparande och för incentive som den franska regeringen har genomfört med ett resonemang, som är detsamma i flera avseenden som det högerpartiet har framfört. Hade statsministern läst denna skrift, »Fifth plan, economic and social development plan utgiven av commissariat général du plan dréquipement et de la productivité, alltså den femte planen för den franska ekonomien, hade statsministern inte behövt komma med en så okunnig fråga.
Herr talman! I det ögonblick som herr Holmberg och högerpartiet ansluter sig till en så centraliserad planhushållning som den de Gaulle driver i Frankrike, kan vi resonera om skattesänkningar. Jag talade nu dock om länder med fri ekonomi.

Herr talman! När finansministern häromdagen presenterade budgeten i televisionen, sade han att försvarskostnaderna för nästa budgetår kommer att stiga med 350 miljoner kronor. Han lade till någonting om att det var egendomligt att oppositionen mot den bakgrunden kunde kritisera regeringens åtgärder. Finansministerns framställning var direkt missledande, och eftersom finansministern väl bör veta vad det gäller när han skildrar budgeten var den uppenbarligen avsiktligt missledande. Det hade varit riktigare att tala om, att den anslagsnivå, som försvaret hittills har haft att räkna med och i stort sett att planera efter, plötsligt minskas med bortåt 600 miljoner kronor för nästa budgetår. Lägger man därtill de 350 miljoner kronor som regeringen tog bort innevarande år — för övrigt under ivriga och som man nu kan se lögnaktiga försäkringar att det bara var tillfälligt — så har anslagen sänkts med bortåt miljarden på de två senaste åren, detta alltså i jämförelse med den nivå som riksdagen ganska enhälligt för några få år sedan angav som erforderlig. Försvarsministern brukar göra gällande att vårt försvar är starkare nu än det någonsin har varit, och det kan väl vara riktigt. Det fattas bara annat. All mänsklig verksamhet blir undan för undan effektivare, även på krigets område och även hos våra tänkbara angripare. Hans påpekande är därför fullkomligt meningslöst. Vad som spelar roll är naturligtvis försvarets styrka i förhållande till omvärlden. Det försvarsbeslut som vi haft att rätta oss efter under de senaste åren har verkligen inte syftat till någon upprustning och har inte heller åstadkommit någon sådan. Det har endast — och har väl också i stort sett lyckats härmed — syftat till att något så när vidmakthålla vår förmåga till oförändrat försvar mot angrepp utifrån. Att det utrikespolitiska klimatet på allvar och varaktigt skulle ha förbättrats påstår väl knappast någon i ansvarig ställning. Däremot anses ofta att en ganska snabb förskjutning har skett av oroscentra från Europa på senare tid. Just den snabbhet med vilken sådana förändringar kan äga rum manar emellertid till försiktighet inför att dra växlar på dem när det gäller en långsiktig planering. Det kan kanske också vara motiverat att i detta sammanhang något kommentera de internationella nedrustningssträvandena. Man får ibland en känsla av att regeringen vill sprida det intrycket, att Sveriges mycket aktiva deltagande i diskussionerna om nedrustningsåtgärder skulle göra det möjligt att, så att säga i förskott, lätta på våra egna försvarsbördor. Häromdagen utnämndes ett nytt statsråd, fru Alva Myrdal, för att, såsom det sades eller i varje fall antyddes, ge ytterligare tyngd åt regeringens nedrustningssträvanden. Jag har ingen kritik mot statsrådsutnämningen som sådan — tvärtom tror jag att den innebar en betydande och välbehövlig förstärkning av regeringen. Ur direkt nedrustningssynvinkel förefaller den mig emellertid vara onödig, måhända rent av ogynnsam. Den kan ge uppgiften en mera inrikespolitiskt betonad och mindre saklig prägel och därigenom i stället för att öka Sveriges inflytande tvärtom minska det. Inte ens stormakterna bedriver nedrustningsöverläggningarna med regeringsledamöter. Det finns för all del ett undantag, men detta gäller Storbritannien där ministären har ett helt annat omfång och en helt annan karaktär än i övriga länder. Det är inte höjden på den plattform, från vilken vår stämma i världen gör sig hörd, som har betydelse, det viktiga är att plattformen är stabil, att vi i faktiska åtgärder ger eftertryck åt vår utrikespolitik och vår vilja att självständigt utan allianser klara våra problem. Det är detta som enligt min mening betyder mest i alla utrikespolitiska sammanhang — även när det gäller nedrustning. De enda ting som man möjligen kan vänta på nedrustningsområdet under den tid som närmast kan överblickas är ett avtal om förhindrande av kärnvapenspridning och möjligen ett avtal om totalt kärnvapenprovstopp.

Det utgångsläge som rådde när 1965 års försvarsutredning började sitt arbete har alltså inte påtagligt förändrats. Direktivens antydan om försvarskostnadsläget och dess starka förord för bibehållen långtidsplanering gäller alltjämt. Utredningens arbete fram till oktober föregående år gav ingen anledning att misströsta om möjligheten att till slut kunna enas. Men plötsligt — efter valet och ungefär vid den tidpunkt när de reella slutförhandlingarna baserade på framlagt material skulle ha ägt rum enligt utredningens planer — förklaras från socialdemokratiskt håll att en totalt ny och till sin verkan helt okänd kostnadsnivå skall tillämpas. De borgerliga ledamöterna framlade då utan dröjsmål förslag till en kompromisslösning som verkligen var ett allvarligt försök att tillmötesgå de samhällsekonomiska kraven på tillfälliga besparingar men som stödde sig på befintligt utredningsmaterial och inte skulle medföra en total sönderbrytning av all tidigare planering. Förslaget avvisades utan diskussion. Regeringen har sedan ensidigt fastställt den låga ramen för nästa budgetår och för planeringen tills vidare därefter. Den har inte ens öppet velat erkänna att det har hänt någonting högst avgörande i försvarsfrågan utan bara beslutat att försvarsutredningen skall fortsätta efter sina gamla direktiv, uppenbarligen för att den skall tjänstgöra som en politisk dimbildningsapparat och regeringen slippa offentligt redovisa sitt handlande. En utredning kan självfallet bli fördröjd och behöva fortsätta längre än som från början var tänkt, men då brukar det, som skall utredas, bibehållas utan förändringar till dess att utredningen är färdig och har kunnat föranleda beslut. Så har man sannerligen inte gjort nu. Här har plötsligt ett helt nytt läge skapats och regeringen dragit ett tjockt streck över de hittillsvarande principerna för försvarets anordnande. Då bör regeringen också tala om hur den tänker sig försvarets nya läge bl.a. inom samhällsekonomien. Det är väl ändå regeringen och inte försvarsutredningen som har ansvaret för samhällsekonomiens planering och uppläggning. Vad vill regeringen ha utrett? Det är ett rimligt krav att inte bara försvarsutredningen utan även allmänheten får veta detta. Försvarsministern har nyligen offentligt förklarat, att regeringen inte ville ge nya direktiv därför att alla de borgerliga ledamöterna då skulle ha lämnat utredningen. Kan det uttalandet tolkas på annat sätt än att regeringen genom att inte ge direktiv har för avsikt att försöka lura oppositionen att godkänna beslut, som vi inte skulle vilja dela ansvaret för om vi hade förstått deras innebörd? Det finns inget försvar som kan bjuda full säkerhet mot angrepp. Men ju starkare försvaret är desto bättre garanti lämnar det självfallet för att vi skall få leva i fred. Den avvägning mellan å ena sidan god trygghet för det svenska folket och å andra sidan rimlig kostnadsbörda, som gjordes i enighet för några få år sedan, har inte blivit omodern. Riskerna består, och bördan blir automatiskt mindre även utan illa genomtänkta nedskärningar av anslagsnivåerna. Det är ansvarslöst att handskas med försvarets och därigenom hela svenska folkets vitala intressen på sätt som nu sker; det leder säkert till en minskad respekt för och tro på vår utrikespolitiska integritet och kan, om det vill sig riktigt illa, äventyra vårt fortbestånd som fri nation. Herr talman! Får jag sluta med en rent personlig deklaration. Jag underställde partiet frågan om mitt kvarblivande i försvarsutredningen, inte som en tom demonstration utan därför att jag ansåg det totalt meningslöst att fortsätta. Försvarsutredningen hade börjat bli ett organ, inte för sina ursprungliga uppgifter utan för att tillgodose partipolitiska syften, bl.a. att dölja ingreppens verkliga art och omfång. När jag nu fått besked att gå tillbaka, så är det mot min personliga önskan och ingalunda med lätt hjärta jag gör det. Emellertid har det goda hänt de senaste dagarna att vi har fått en ökad genomlysning av regeringens avsikter.

Herr talman! Efter att ha hört herr Virgins — föredömligt korta — anförande förstår jag att det kan uppstå kriser inom en utredning. Bara sättet att beskriva vad som har skett inom försvarsutredningen visar enligt min mening detta. I det samhällsekonomiska läge i vilket vi befinner oss krävs det ju eftergifter från alla håll när försvarsutgif ternas storlek skall bestämmas. Eftergifterna måste den här gången ske i riktning mot regeringens linje. Efter de anföranden som jag har bört i båda kamrarna i försvarsfrågan i dag har jag förstått, att man inom mittenpartierna har detta i stort sett klart för sig. Litet annorlunda är det med anförandena av högerns representanter.

Det finns knappast någon riktig balans i en sådan hållning.

Den dramatik som avhoppet innebar kom såvitt jag förstår 1 en situation, då det stod klart för högern att det inte gick att få till stånd ett samlat borgerligt uppträdande i försvarsfrågan. Vi får väl se om högerns reträtt gör centerpartiet och folkpartiet välvilligare ur högerns synpunkt. Högerrepresentanterna är emellertid välkomna tillbaka till försvarsutredningen. Under tiden som högern har varit borta har det dock hänt en hel del i utredningen. Försvarsutredningens ordförande har orienterat mig om det aktuella läget. Han har sagt att vid sammanträdet fredagen i förra veckan så överlämnade ordföranden sitt förslag till direktiv för den nya utredning, som överbefälhavaren skall göra. Vid detta sammanträde beslöts att utredningen skulle sammanträda onsdagen den 18 januari — det var alltså i går — då fortsatt överläggning skulle ske om dessa direktiv. Det var vid sammanträdet i fredags förra veckan som högerns representanter meddelade att de ville lämna utredningen och att de skulle underställa sin partiledning den frågan. I avvaktan på beslutet skulle de inte delta i utredningen. Vid det sammanträde som hölls i går — då alltså högerns representanter inte var närvarande — beslöts enhälligt att ge överbefälhavaren i uppdrag att utreda två olika kostnadsramar samt att ge vissa anvisningar och principer som skulle ligga till grund för detta utredningsarbete. Man var enig om att i direktiven uppta vissa alternativa principiella sammansättningar av försvaret, vilka skall närmare belysas och värderas vid utredningsarbetet. Därutöver förutsattes att överbefälhavaren i anslutning till detta uppdrag skall göra en egen utredning, baserad på egna värderingar. Slutligen beslöts att hemställa om att få vissa experier för förberedande undersökningar om avvägningsoch samordningsfrågor inom totalförsvaret. Det har alltså hänt en hel del under den tid då högern har varit utanför utredningen. En högertidning skrev häromdagen, att högerledamöternas avhopp innebar »ett fullbordande av mordet» på försvarsutredningen. Av min redovisning här framgår att det var en vitamininjektion. Jag skall inte diskutera ytterligare vad som har hänt i försvarsutredningen. Vi förde den debatten redan i höstens remissdebatt. Jag föredrar att behandla den allvarliga sakfråga det hela rör sig om. Försvarshuvudtiteln för nästa budgetår innebär ju i stort sett en frysning av nuvarande utgiftsnivå för försvaret. Motiveringen för återhållsamheten framgår av statsverkspropositionen. Det är det samhällsekonomiska läget i första hand och det förhållandet att försvarsutgifterna enligt vår mening inte kan tillåtas stiga i samma takt som hittills, d.v.s. med i genomsnitt 7 å 8 procent i löpande priser sedan 1963. Vi har i dag ett starkt försvar — det har alla talare varit eniga om. Redan en allmän bedömning ger vid handen, att vi i stort sett med oförändrade reella försvarsutgifter skall kunna upprätthålla ett starkt försvar. Även om det inte förelåg någon utredning från de militära experterna när budgeten gjordes upp, hade mina experter inom försvarsdepartementet bedömt konsekvenserna för nästa budgetår av en låsning av utgiftsnivån och möjligheterna att genomföra förslaget. Hur försvarsutgifterna därefter skall utvecklas blir ju en fråga för försvarsutredningen att ta ställning till på grundval av de nya utredningar som nu beställts hos ÖB. De föreslagna utgifterna för nästa budgetår innebär inte att man har satt krokben för det fortsatta arbetet inom försvarsutredningen, vars huvuduppgift är att försöka ena sig om de långsiktiga linjerna för försvarsuppbyggnaden. Regeringen har tvärtom sökt skapa ett utgångsläge för en fortsatt försvarspolitik, som ger oss ett effektivt försvar, i stånd att inge förtroende och respekt för vår alliansfria utrikespolitik. Det är enligt min mening en fullt betryggande grundval, som har skapats för de överväganden angående fortsatta försvarskostnader som försvarsutredningen har att göra. Man har sagt här att en snabb reducering av försvarseffekten inte kan undvikas på grund av det budgetförslag som har framlagts. Detta påstående bygger då på en jämförelse mellan en utsträckning framåt i tiden av årets budgetförslag och en förlängning av 1963 års försvarsbeslut. Eftersom 1963 års försvarsöverenskommelse upphör med innevarande budgetår och den sittande försvarsutredningen ännu inte tagit ställning till det framtida försvaret, dess struktur, dess innehåll och dess kostnad, har en sådan jämförelse i dagens läge endast ett teoretiskt intresse. Vad som reellt kan diskuteras är endast följderna av regeringens budgetförslag för vårt försvar och vår indu stri för kommande budgetår. Det bör då understrykas att jämfört med innevarande budgetår beräknas utgifterna för det militära försvaret stiga med cirka 25 miljoner kronor i fast pris och i fast löneläge. När det gäller konsekvenserna av budgetförslaget kan man säga, att det inte sker några drastiska förändringar i den militära organisationen. Några större organisatoriska förändringar kan inte genomföras på ett år, och det vore väl också fullständigt orimligt att försöka genomföra några sådana innan sittande försvarsutredning — och naturligtvis även riksdag och regering — tagit ställning till försvarets framtida struktur. En försiktig anställningspolitik i förvaltningarna bör naturligtvis iakttas, inte minst på grund av den pågående förvaltningsutredningen. Denna generella uppfattning utesluter emellertid inte att vi inom försvarsdepartementet ämnar låta undersöka vilka flygflottiljer som på längre sikt kan bli aktuella för nedläggning. Även om 1963 års försvarsbeslut skulle bli utsträckt i tiden, skulle nedläggningarna bli aktuella; jag tror inte att någon räknar med att försvarsutredningen kommer att föreslå en högre planeringsnivå för framtiden. När det gäller arbetare och tjänstemän inom försvarsindustrien, kanske det bör uppmärksammas att vi genom yttersta sparsamhet och en inskränkning av repetitionsutbildningen t.o.m. kunnat öka försvarsmaterielens andel av försvarsutgifterna, jämfört med innevarande budgetår. Andelen ökar från 38,9 till 39,6 procent. Detta innebär att samtliga gjorda industribeställningar löper oförändrat och att flera som ännu inte definitivt utlagts kommer att utläggas. Bl.a. kommer nuvarande beställningar och stridsvagn S att vara orubbade. Viggenprojektet fortsätter för de närmaste åren enligt gällande reella planer. I ett senare läge kan emellertid sådan industriproduktion, som var planerad under antagna förutsättningar men som inte är beställd, utebli eller bli senarelagd. I de flesta fall vet inte industrierna om att dessa beställningar skulle ha gjorts. Under hela denna process kommer vi självfallet inom departementet att försöka göra noggranna avvägningar i intimt samarbete med staber och förvaltningar för att få så smidiga förutsättningar som möjligt och för att undvika väsentliga rubbningar. Man skall också komma ihåg att försvarsindustrierna i Sverige inte längre är ensidigt inriktade på försvarsmaterielproduktion. Frågan om friställningar av arbetskraft beror därför inte på orderingången enbart från försvarsmakten utan på den totala orderingången. På ett område måste dock inskränkningar göras under nästkommande budgetår, och det gäller forskningsoch försöksverksamheten. För att inte göra investeringar som skulle kunna visa sig felaktiga eller onödiga, när väl försvarsutredningens betänkande föreligger, måste vi vara ytterst försiktiga på detta område. Om det medför friställd arbetskraft eller inte, vågar jag inte yttra mig om nu. Det kan det göra, men det beror i hög grad på utvecklingen på den civila marknaden. Men hur går det med planeringen? Med det system för försvarskostnadernas utveckling som tillämpats sedan 1958 har vi kommit in i en automatik, som det naturligtvis är förenat med svårigheter att bryta. Ett avbrott i en permanent stigande trend, var eller när man än gör avbrottet, innebär att delar av långsiktiga beställningar, som är gjorda med hänsyn till att den stigande trenden skall bestå, kan bli övertaliga. De får inte rum i ett långtidsperspektiv med en annan och lägre trend för försvarsutgifterna. Detia får dock inte tas till enda intäkt för att fortsätta trenden. Då skulle man ju aldrig kunna minska takten eller reducera försvarskostnaderna. Man har i så fall kommit in i en cirkel som det inte går att komma ur. Statsverkspropositionen m.m. Botemedlet för framtiden är att planeringen görs mera anpassningsbar och att den sker efter en i stort sett oförändrad nivå i fasta priser. Detta minskar riskerna för felinvesteringar. Vad händer om man övergår från en stigande planeringstrend till en horisontell, vilket diskussionerna nu inom försvarsutredningen gäller? Ja, vi får vissa övergångssvårigheter, särskilt under det första året, genom att en procentuellt större del av de betalningsmedel, som har tilldelats för det nya budgetåret, redan är intecknade av tidigare beställningar, som gjorts med hänsyn till den årligen stigande planeringstrenden. Detta medför att det blir mindre betalningsmedel som kan användas för nybeställningar. Det kan sägas att det blir en beställningspaus. Det kan i och för sig vara önskvärt för att ge tid och resurser för ett nytänkande med hänsyn till de ändrade förutsättningarna. Redan andra budgetåret efter omläggningen bör utrymmet för nybeställningar bli så stort att nästan normal beställningsverksamhet på en lägre nivå blir möjlig.

Nu förutsätter — som herr Dahlén riktigt har påpekat — vår alliansfria situation, att vårt försvar inger respekt hos den eller de stater som i en inträdd krigssituation skulle anse sig vinna fördelar genom att behärska vårt territorium. Försvaret bör vara så starkt att det om möjligt avskräcker från sådana planer — först då blir det fredsbevarande och krigsavhållande. Det har väl hittills rått tämligen stor enighet om att försvaret i dag svarar mot de krav vi ställer på det som en fredsbevarande faktor med hänsyn till vår alliansfria ställning.

Vi anser väl — föreställer jag mig — att ett bibehållande av nuvarande försvarskraft i stort sett svarar mot lägets krav. Frågan är då, om det blir möjligt att behålla nuvarande försvarsstyrka vid i stort sett oförändrade eller i varje fall måttligt stigande försvarskostnader i framtiden.

Förändringarna aktualiseras naturligtvis av att anslagsnivån ändras i förhållande till vad som tidigare planerats. Det finns dock andra väsentliga motiv för en viss omstrukturering. Dessa frågor diskuteras nu inom försvarsutredningen. Avsikten är att ge ÖB nya utredningsuppdrag. Det som enligt min mening motiverar sådana utredningar av våra militärexperter är de förändringar, som har inträtt inom utrikespolitiken, inom militärpolitiken och inom stormakternas beväpning under senare år. Vi har här i Sverige redan så gott vi har kunnat sökt anpassa vårt försvar till dessa förändringar. Men långsiktsplaneringen är kanske inte så anpassningsbar som läget kräver. Jag har i varje fall kommit till den uppfattningen, att innan vi på nytt binder oss för långsiktiga försvarsbeslut, bör vi undersöka — det är väl det som nu skall ske genom försvarsutredningens försorg — om inte mera grundliga justeringar i planerna bör ske, grundligare än de som förutsattes av ÖB 19635. Naturligtvis blir det den militära sak kunskap, som representeras av ÖB, som skall göra dessa bedömningar. Men det är nödvändigt att ge bestämda och preciserade direktiv för vad det är man vill ha prövat och vilken inriktning av försvaret man vill ha. Försvarseffekten kan nämligen inte mätas i absoluta tal. Den måste ses i relation till den militärpolitiska utvecklingen och de krav som denna ställer på oss. Inriktningen av vårt försvar i dag bygger på 1950 talets bedömningar. Sedan dess har både läget i världen och de militära doktrinerna undergått en stark utveckling. Redan detta gör det angeläget att se över den fortsatta utformningen av försvaret. Men vi måste försöka att se ännu längre fram i tiden, därför att det försvar vi går att fatta — så småningom hoppas jag — långsiktiga beslut om är det försvar vi skall ha i början av 1970-talet. Den framtida utvecklingen är naturligtvis alltid oviss, men det finns ändå en tämligen klar tendens till att statsmakterna eftersträvar stabilitet genom maktbalans på alla nivåer och inom olika delar av världen. Till detta kommer att den tekniska utvecklingen synes ge den angripna sidan — försvararna — ökade möjligheter. Det är mot denna bakgrund som vårt försvar även i fortsättningen bör kunna bidra till balans i Norden och vara ett tillräckligt stöd för vår alliansfria politik. Och tack vare den militärpolitiska och tekniska utvecklingen är det möjligt att åstadkomma erforderlig effekt utan att försvarskostnaderna behöver stiga lika snabbt som tidigare. Om vi utnyttjar de möjligheter, som våra särskilda förhållanden ger, torde det t.o.m. vara möjligt att relativt sett öka försvarets stabiliserande och fredsbevarande effekt. I varje fall bör dessa problem undersökas. Vi bör låta våra militära experter få tillfälle att i lugn och ro också pröva ett sådant alternativ för det svenska försvaret.

Herr talman! Får jag börja med att säga, att försvarsministerns spekulationer om oenighet mellan de borgerliga inom försvarsutredningen såsom ett motiv för vår åtgärd är fullständigt gripna ur luften. Jag skulle nog våga tala för mina kolleger också, men eftersom herr Dahlén har begärt replik, kommer han kanske att klarlägga saken själv. Därefter skulle jag i någon mån vilja gå in på den allmänna grundsyn på försvarets uppgifter som vi väl i stort sett varit överens om tidigare. Den är att försvaret måste vara något alldeles primärt för den svenska statsledningen, att skapa trygghet mot yttre angrepp och mot krig över huvud taget. Dess behov måste fastläggas innan vi använder statens medel till att bevilja oss förmåner, Det är dock alldeles uppenbart, att en avvägning måste göras mot de samhällsekonomiska möjligheterna och det är vad man har försökt att göra under en lång följd av år. Man har då också varit överens om att inte låta tillfälliga variationer i den yttre hotbilden föranleda ändringar i försvarsplaneringen, ty endast vid kontinuitet kan försvaret få den högsta effektivitet som är möjlig att åstadkomma i utbyte mot kostnaderna. Nu säger försvarsministern att samhällsekonomiska skäl har motiverat neddragningar i kostnaderna. även om man, mot bakgrund av vad jag nyss sade, inte kan bedöma försvaret riktigt på samma sätt som man bedömer andra element i samhällsekonomien, får man kanske i viss utsträckning acceptera synpunkten. Men då borde man väl också kunna begära att regeringen talar om hur försvaret i den nya situationen skall inordnas i samhällsekonomien; att vi får direktiv på den punkten. Det kan ändå inte vara meningen att försvarsutredningen skall överta budgetberedningens uppgifter. Vidare yttrar försvarsministern att försvaret nu i stort sett är väl avvägt och att ett bibehållande av den nuvarande försvarskraften svarar mot lägets krav. Eftersom min repliktid strax tycks gå ut, måste jag begränsa mig till att fråga: Hur skall man då kunna räkna med att göra stora besparingar under försvarshuvudtiteln?
Herr talman! Försvarsministern instämde i det jag här sagt om sambandet mellan utrikespolitik och försvarspolitik, alltså att den utrikespolitiska bedömningen skall ligga i botten när man bestämmer sig för vilket försvar man skall ha. Det var ju glädjande att han gjorde det. Något annat hade väl också varit sensationellt. Men, herr försvarsminister, hur kommer det sig då att man från socialdemokraternas sida i försvarsberedningen inte på allvar först tagit upp frågan om den utrikespolitiska bedömningen och sett efter om man var överens eller om man hade delade meningar och utifrån detta sedan diskuterat försvaret. I stället kastade man fram en siffra utan anknytning till en bedömning av det utrikespolitiska läget. Man visste inte heller vad siffran innebar när det gäller konsekvenserna för försvaret. Varför har socialdemokraterna i utredningen hållit på med detta några månader, när försvarsministern tydligen i dag säger, att utrikespolitisk bedömning och försvarspolitisk inriktning hör ihop? Vad var det för mening med allt detta manövrerande? Var det någonting annat än att försöka skaffa sig ett litet alibi i det valtaktiska spelet? Nu säger försvarsministern att man i går i försvarsberedningen har kommit överens om att utreda två olika alternativ beträffande vårt försvar och att man också hälsar med tillfredsställelse om överbefälhavaren kommer med ett eget alternativ. Det var ju mycket glädjande att omvändelsen på den punkten gått så snabbt. Jag tycker att det är bra att man nu från socialdemokraternas sida förstår vikten av fortsatt samarbete när det gäller verksamheten inom försvarsberedningen. För min del hoppas jag att temperaturen nu skall bli annorlunda så att det skall bli möjligt, herr Virgin, att få ett samarbete mellan alla partier. Det är mitt svar på den fråga som herr Virgin ställde. Det finns, herr talman, fortfarande ett litet orosmoment. Även med den deklaration som försvarsministern här har gjort kan vi när som helst få se ett nytt socialdemokratiskt avhopp, när det passar — ett nytt ultimatum. Och om försvarsministern inte nu kan ge ett definitivt svar härom, så får ju framtiden utvisa hur det blir.
Herr talman!

Om jag börjar med herr Dahlén så förstår jag att det kanske ändå behövs en liten diskussion om vad som har skett i försvarsutredningen. Jag trodde jag skulle slippa den, eftersom jag inte tillhör utredningen.

Ja, herr Dahlén, det är ju precis vad försvarsutredningen har hållit på med 1 ett och ett halvt år innan den i oktober månad satte sig ned för att göra sammanfattningen och komma till slutresultatet: Vilka försvarsbehov har vi med hänsyn till de förändringar som har skett inom utrikespolitik, militärpolitik, militärstrategi o. s. v.? Försvarsutredningen har under de senaste två åren berikat oss med två stycken nyutkomna böcker, utgivna genom statens offentliga utredningar, vari belyses det internationella läget och det som utgör bakgrunden till varje beslut i försvarsfrågan. Det finns inte någon tidigare försvarsutredning — jag har suttit med i ett par stycken och jag har följt andra under min tid som statsråd — som någonsin har lagt ned så mycket arbete på att försöka att få fram bakgrunden till våra långsiktiga försvarsbeslut. Jag måste därför säga, att jag inte riktigt förstår herr Dahlén.

Det var här socialdemokraterna som gjorde utspelet. Så har det alltid varit så länge jag kan minnas.

Att detta så kallade diktat, detta förslag till försvarskostnader för de närmaste åren, kom efter valet har ju, så långt jag begriper, ledamöterna i försvarsutredningen i och för sig ingenting att invända emot. Jag hade en diskussion i radio för några dagar sedan med en av ledamö terna i utredningen, nämligen herr Bohman. Han medgav alldeles öppet, vilket kanske de minns som hörde debatten, att han i valrörelsen absolut inte ville ha haft den diskussion i försvarsfrågan som nu har uppstått efter det socialdemokratiska förslag som kom fram i oktober. Det kanske var vad alla partirepresentanter tydligen gått omkring och tänkt och kanske också sagt, nämligen att när valet är över sätter vi Oss ned och utför slutarbetet i utredningen, ty med det bakgrundsmaterial som utredningen har behövs bara några månaders arbete. Det har aldrig behövts längre tid tidigare. Var då detta ett »diktat»? Nej, det var det inte! Det var ett förslag. Det var även klart utsagt att det inte fanns så förfärligt stor prutmån med hänsyn till det ekonomiska läget. Vad hände sedan? Jo, efter upprörda diskussioner i utredningen och inför offentligheten — ganska naturligt upprörda diskussioner, trots att utredningen under våren hade fått föredragningar och hade haft diskussioner om det samhällsekonomiska och statsfinansiella läget — tycks alla ändå inte vara på det klara med hur allvarligt läget var. I dag är man det. Man kunde ha varit det i maj förra året, när regeringens tilläggsproposition kom och med klara siffror angav det. Men man blev upprörd och det tog en tid innan man samlade sig. Då kom ett motbud — det var ju det som socialdemokraterna väntade på. Detta motbud, som har kallats för ett räkneexempel, utgjorde enligt socialdemokraternas mening inget underlag för en diskussion om försvarskostnadernas framtida storlek. Den uträkning som man lät staberna göra innebär nämligen att försvarskostnaden på en sikt av fyra år eller sju år är lika stor som om man följer 1963 års överenskommelse, d.v.s. att skillnaden mellan socialdemokraterna och de borgerliga, sett på denna sikt, rörde sig om 5 å 6 miljarder. Nu vet jag mycket väl att man framför allt på mittenpartihåll, men kanske också på högerhåll, kan vara med och diskutera, om det finns möjligheter att göra reduceringar. Det är riktigt, men vi bedömde att motsättningarna tyvärr var så stora att det inte fanns möjlighet att resonera sig ihop om försvarskostnadernas storlek vid denna tid. Det var inte »diktatet» utan det beklagliga förhållandet, att vi hade för starkt åtskilda uppfattningar om vad vi i nuvarande läge ekonomiskt orkade med av försvarsutgifter, som var anledningen till att utredningen inte kunde bli färdig i tid. Därför skrev ordföranden till mig och frågade om utredningen kunde fortsätta. I direktiven för försvarsutredningen står det ju att utredningen skall vara färdig så att den kan påverka nästa års budget. Utredningen blev inte färdig, och utredningsordföranden frågade, som sagt, om utredningen trots det kunde fortsätta. På det svarade jag, att det kan den, därför att de direktiv som gäller för försvarsutredningen helt och hållet täcker den situation som råder. Det fanns ingen som helst anledning att ge tilläggsdirektiv. Herr Virgin sade — och herr Holmberg har sagt det tidigare — att regeringen väl borde ge utredningen direktiv om vilka ekonomiska grunder som skulle gälla för försvarsutredningen i framtiden. Skulle verkligen utredningens ledamöter acceptera, sedan man hade blivit oeniga just om detta under hösten, att regeringen bara deklarerade att nu skall herrarna i försvarsutredningen ge oss förslag till ett försvar som under nästa fyraårsperiod kostar precis så och så mycket? Det skulle vara det verkliga diktatet! Vi har utgått ifrån att försvarsutredningen alltjämt skall ha fria händer. Varje parti skall därför kunna lägga fram sin mening om hur försvaret skall se ut och vad man anser att det bör kosta. Dessutom kan partierna genom utredningens försorg beställa färdiga förslag från överbefälhavaren. Den möjligheten kommer socialdemokraterna i utredningen att utnyttja, och jag föreställer mig att mittenpartiernas representanter också kommer att göra det. Det finns inget hinder för högern, om högern inte kan komma överens med de andra partierna, att beställa sådana utredningar. Är inte detta den riktiga ordningen? Utredningen skall väl tänka själv och inte beställa hos regeringen det slutgiltiga tänkandet om hur det skall vara. Jag är övertygad om att både herr Virgin och herr Holmberg härvidlag tar fullständigt miste på vad som är riktigt i fråga om försvarsutredningen. Herr talman! Avslutningsvis vill jag framhålla att jag inte tror att herr Dahlén och jag är så oeniga beträffande sambandet mellan utrikesoch försvarspolitik. Därvidlag står vi såvitt jag förstår på samma grund.

Herr talman! Försvarsministern tyckte inte att jag hade förklarat för herr Virgin och för kammarens övriga ledamöter, om högerns avhopp innebar en spricka inom oppositionen i försvarsfrågan eller inte. Jag vill för det första upprepa vad jag tidigare framhållit: jag hoppas att det till sist skall bli enighet mellan alla inom försvarsutredningen representerade partier. För det andra kan vi konstatera att det förelåg en skillnad 1 uppträdandet i försvarsutredningen mellan de olika partiernas representanter. Jag skall inte gå in på anledningen till detta. Högerrepresentanterna hade inte tagit kontakt med sin riksdagsgrupp innan de meddelade att de helst ville lämna utredningen. De hade inte heller före sammanträdet — detta har jag kollat upp med folkpartiets och centerpartiets representanter — underrättat dessa om att de avsåg att meddela sin förhoppning om att de skulle få lämna kommittén. I övrigt återstår alltså det faktum, att jag hoppas att alla inom försvarsutredningen företrädda partier skall bli eniga på denna punkt. Vidare var det intressant att höra vilka glidningar försvarsministern gjorde sig skyldig till när han talade om det utrikespolitiska läget. Han framhöll att det finns en säkerhetspolitisk studie, som framlagts av försvarsutredningen. Ja, det är alldeles riktigt. Men det står i företalet till denna, undertecknat av försvarsutredningens ordförande, att studien är gjord på uppdrag av utredningen, men att utredningen icke tagit ställning till den. Den andra viktiga punkten i detta sammanhang är att försvarsutredningen efter framläggandet av denna studie — vilket jag nu har fått bekräftat genom herr Nihblfors — icke har tagit ställning till huruvida denna skall ligga till grund för utredningens arbete. Utan att ha tagit ställning till detta har alltså social demokraterna ställt ultimatum om att vi skall acceptera eller förkasta en fixerad siffra. Jag tycker att försvarsministerns vackra ord om att man visst skall utgå från en bedömning av säkerhetsriskerna i det utrikespolitiska läget verkar föga förtroendeingivande mot bakgrunden av att man tydligen har handlat utan att bestämma sig för vilka förutsättningar som föreligger. Jag vill vidare erinra försvarsministern om att, såsom statsrådet givetvis vet, våra representanter i utredningen förklarade sig villiga att vara med om att diskutera besparingar inom försvaret. Jag har kontrollerat detta i den protokollsanteckning, som oppositionens represenianter lät göra i försvarsutredningens protokoll. Det står uttryckligen angivet där, herr försvarsminister! Skillnaden mellan socialdemokraternas och oppositionens representanter var inte den, att bara den ena parten ville göra besparingar. Skillnaden var att den ena parten ville ställa ultimatum -— och det var inte oppositionen.

Försvarsministern slutade även sitt förra anförande med att säga att det gäller att bibehålla nuvarande försvarskraft eftersom den svarar mot lägets krav och att den uppgiften kan klaras om man bara ger en annan inriktning åt försvaret. Jag vill verkligen fråga försvarsministern: Hur skall detta gå till? I finansplanen säger finansministern att ett fullföljande av den nuvarande målsättningen skulle ha krävt ett ökat anslag på över en miljard kronor nästa budgetår. Jag ställer mig inte bakom den angivna siffran men finansministern gör det. Skulle man alltså, herr försvarsminister, kunna vidmakthålla samma effekt hos försvaret till ett en miljard lägre pris? Ja, säger försvarsministern, hans experter i försvarsdepartementet har visat att det går. Vad är det för experter? Överbefälhavaren har — sin plikt och sin instruktion likmätigt — under många, många år genom ingående studier försökt att skapa en uppbyggnad av försvaret som fyller lägets krav och som ger den bästa effekten av anslagen. Vet försvarsministerns experter bättre? I så fall tror jag det vore mycket angeläget att få dessa experter att framträda inför försvarsutredningen; och jag kommer för min del att begära detta efter den upplysning vi nu har fått — jag hoppas att försvarsministern inte har någonting emot det. Låt mig sedan ställa en fråga. Statsministern sade tidigare här i kammaren, då jag inte hade möjlighet att ingripa i debatten, att de socialdemokratiska ledamöternas ställningstagande i försvarsutredningen uteslutande var en naturlig och logisk efterföljd av föreskrifterna i regeringens besparingscirkulär. Är det också försvarsministerns mening?

Herr talman! På det sista kan jag svara att alla departementschefer — regeringen in corpore — under budgetarbetet i höstas försökte hjälpa till genom att visa återhållsamhet. Hela regeringen har sökt få balans i budgeten med hänsyn till det samhällsekonomiska läget. Och där inverkar naturligtvis även — om jag fattade herr Herr Dahlén missuppfattade mig litet — och det är ganska dumt om vi står här och missuppfattar varandra när vi egentligen har samma mening. Det är regeringens och inte försvarsutredningens bedömning som ligger till grund för den framlagda budgeten vad gäller försvaret. Försvarsutredningens bedömningar är ännu inte klara på alla punkter.

Försvarsutredningen har tyvärr spruckit på uppgiften att slutgiltigt bestämma sin uppfattning, men inom det socialdemokratiska partiet har vi arbetat mycket med dessa frågor, herr Dahlén, och gjort vår bedömning innan vi lägger fram våra kostnadsförslag i försvarsutredningen. Vi har sedan många år tillbaka studiekommittéer som arbetar med försvarsfrågorna. Herr Virgin efterlyser vilka experter det är som jag åberopar när jag säger att vi inom försvarsdepartementet har gjort en bedömning för nästa budgetår och även en långsiktigt inriktad bedömning. Herr Dahlén bör väl veta att vi numera inom försvarsdepartementet, efter den departementsreform som riksdagen beslöt för ett par år sedan, har sådana experter. Jag har fyra officerare i försvarsdepartementet, och jag har tre experter som tidigare har sysslat med sådana här bedömningar inom försvarets forskningsanstalt. Jag har en framstående ekonom och vissa experter på förvaltningsoch organisationsfrågor. En tidning frågade häromdagen vad det är för hemlighetsmakeri på den här punkten. Vilka rådgivare har finansministern och försvarsministern när de så bestämt vågar uttala sig i frågor av detta slag och inte till alla delar följer de meningar som uttalas av militärledningen? Ja, det är ingen hemlighet. Experternas namn finns i försvarsdepartementets personalförteckning. Det är bara att slå upp dem. Men se upp, ty det kan dölja sig överstar bakom kanslirådstitlar!

Herr talman! Försvarsministern bekräftade att besparingscirkuläret var det dokument som har legat till grund för det socialdemokratiska utspelet i försvarsfrågan. Besparingscirkuläret utfärdades i maj. Menar alltså försvarsministern att man inom regeringen i maj fann det självklart att anslagen under försvarshuvudtiteln skulle begränsas på det sätt som nu har skett och trots detta inte ens sänder cirkuläret till försvarsutredningen eller över huvud taget på något sätt informerar utredningen? Vidare, vilket i så fall är ännu värre, att man inte föranstaltade om en vederhäftig av ansvariga myndigheter utförd utredning om vad konsekvenserna av en sådan efterföljd skulle bli. Det tycker jag i så fall är ett upprörande bevis på bristande planering av ett parti som säger sig ha planhushållning som modell. Jag vet, herr försvarsminister, att det finns experter i försvarsdepartementet. Men jag drömde inte om att de var något slags överexperter som skulle kunna göra en bättre bedömning än vad den ansvarige överbefälhavaren skulle vara i stånd att göra. Jag trodde framför allt inte att de skulle kunna utföra underverket att spara en miljard utan att det märks.

Herr talman! Försvarsministern sade att man inom hans parti har studerat försvarsfrågan mycket noggrant, och det låter ju bra. Men det intressanta är att när socialdemokraterna i försvarsutredningen lade fram sitt bud med en siffra på vad man tänkte sig att försvaret skulle kosta nästa år så kunde man inom försvarsutredningen inte redovisa vad för slags försvar det skulle bli. Jag instämmer med herr Virgin på den punkten. I stället fick man lov att be experterna undersöka vad den summa som blivit bestämd skulle kunna ge försvaret. Jag tycker inte det verkar som om ni hade förberett er så där väldigt noggrant. Någon redovisning borde väl de socialdemokratiska representanterna i utredningen ha kunnat ge om konsekvenserna av sitt eget förslag. Jag vill, herr talman, emellertid inte sluta mina inlägg i denna försvarsdebatt med att bara konstatera detta, utan jag vill återigen framhålla att det är folkpartiets förhoppning att alla partier i försvarsutredningen nu verkligen skall komma överens. Den saken beror inte minst på de socialdemokratiska ledamöternas vilja att spela ett något öppnare spel, ett något hederligare spel, än hittilldags.

Herr talman! Försvarsminister Andersson gjorde ett par uttalanden i anknytning till den tidigare diskussionen i försvarsfrågan vilka föranleder mig att göra några kommentarer. Försvarsministern säger att man inom försvarsutredningen var överens om att man efter valet skulle sätta sig ned och försöka resonera sig fram till någon överenskommelse. Man förstod inte förrän efter valet, säger man, vilket svårt ekonomiskt läge vi befann oss i, och därför vore det kanske bäst att vänta. Men sedan fortsätter statsrådet Andersson med en formulering som jag gärna skulle vilja få utvecklad litet mera.

Jag tycker att denna situation onekligen mycket kraftigt strider mot de allmänna uttalanden som jag vet att försvarsministern då och då gör om behovet av ett samlat demokratiskt uppträdande i försvarsfrågan. Sedan säger försvarsministern att om regeringen hade kommit med nya utredningsdirektiv, då hade de borgerliga representanterna inte kunnat acceptera dem. Det är kanske riktigt. Men har försvarsutredningen uppriktigt sagt fria händer fortfarande? Jag skulle gärna vilja få den saken något närmare utvecklad. Försvarsutredningen hade tydligtvis fria händer även när det gällde budgetåret 1967/68 intill dess regeringen gjorde sitt diktat. Innebär försvarsministerns nuvarande uttalande ett löfte om att regeringen inte tänker handla på detta diktatoriska sätt i fortsättningen när det gäller de kommande åren, utan skall vi verkligen med god vilja försöka resonera oss fram till en lösning som inte urholkar eller nedrustar försvaret?

Herr talman! Bara några ord! Till herr Virgin vill jag säga att försvarsdepartementet inte är någon brevlåda. Vi försöker få så mycket ledning av utvecklingen som vi kan, och vi förstärker försvarsdepartementet med experter för att kunna få det. Att det inte kunde bli någon politisk uppgörelse i försvarsfrågan i höstas, herr Holmberg, på samma sätt som vid flera tillfällen sedan 1958, beror som jag har sagt på att motsättningarna är för stora. De är troligen tyvärr fortfarande mycket stora, av denna diskussion att döma.

Tas inte hänsyn, upprepar jag, är det inte bara socialdemokraternas fel om vi denna gång inte skulle bli eniga.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

Herr talman! Jag skall inte lägga mig i försvarsfrågorna och den debatt som just nu förts om dem. Det har sagts en gång i denna riksdag — förmodligen var det finansministern som använde uttrycket — att det i regel förs två debatter om statsverkspropositionen och budgeten, en i sak, och den går av stapeln i Nationalekonomiska föreningen, och en politisk som går av stapeln i riksdagens båda kamrar.

Sedan kan vi diskutera vidare här om det finns något att rubba på i det förslag som kan åstadkommas på det sättet. Herr talman!

Vi har hört talas om att det råder en hård konkurrens på tidningsmarknaden, och vi förstår väl också att det i detta konkurrensläge har sin betydelse att vara först i minst samma grad som det gäller att vara störst eller att öka mest. Det inträffade har säkerligen inte haft någon inverkan på uppläggningen av riksdagens remissdebatt. Kommentarerna med anledning av statsbudgeten har i pressen startat tidigare än vanligt och möjligen i begynnelseskedet begränsats till vad som lättast fångas upp av en bredare publik. Förmodligen kan därigerom vad som givits benämningen »chockartat» i de refererade förslagen, i huvudsak avseende inkomstförstärkningarna, ha = alltför starkt understrukits. Men det finns utöver detta en mängd mycket betydelsefulla förslag på utgiftssidan. Tar man också del av dem, finner man att de dämpar chockverkan och leder fram till en lugnare bedömning av vad som det nu totalt är fråga om. Deltagarna i dagens debatt har haft tillfälle att ta del av såväl finansplanen som nationalbudgeten i dess helhet och känner därför till innehållet i dessa betydelsefulla instrument, vilka ger ett gott underlag åt den som vill ha en objektiv belysning av utvecklingen, dagsläget och framtidsutsikterna. Är det därvid något som chockerar, är det knappast de föreslagna inkomstförstärkningarna, utan snarare blir det väl den utveckling som har lett fram till behovet av dylika åtgärder. Det har i debatten i Nationalekonomiska föreningen sagts att de framlagda förslagen i sak är väl underbyggda men politiskt infekterade. Det sista tror jag närmast siktade till förslaget om den s.k. näringspolitiska fonden. Jag har också i annat sammanhang hört eller läst att den föreliggande budgeten skall ha uppgjorts med tanke på andrakammarvalet 1968 och i syfte att förstärka arbetarpartiets underlag i den kommande valrörelsen. Jag finner det inte i något avseende verklighetsfrämmande att oppositionen hyser dylika tankar eller misstankar, ty det är ju allmänt bekant att oppositionspartierna var för sig eller i samverkan rustar för allt vad de är värda och litet till i förberedelserna för den avgörande offensiven. Det har t.o.m. i något sammanhang framskymtat något så stimulerande som att det är sista striden det gäller, men det måste väl vara något missförstånd bakom en sådan paroll. Valet kommer inte att gälla frågan om strid eller fred på den politiska vädjobanan, utan det är makten i samhället som står på spel. Oavsett utgången av andrakammarvalet nästa år, kommer striden att gå vidare. Ingen kan rimligen anklaga regeringspartiet för att det ser om sitt hus inför den stora uppladdningen med sikte på hösten 1968. Har man emellertid även valrörelsen i sikte, förefaller det i dag inte vara så särskilt lockande perspektiv för arbetarpartiet att ha statsbudgeten avseende budgetåret 1967/68 såsom underlag i valrörelsen. Det är en kärv budget, och den uppfattas så också av väljarna. Den kan bli en positiv faktor endast under förutsättning att de föreslagna åtgärderna visar sig vara en riktig och effektiv medicin, väl ägnad att åstadkomma ett tillfrisknande och en normalisering av samhällsekonomien. Men det tror inte oppositionen på. Finansministern måste emellertid vara övertygad om effekten av sina förslag, inte med hänsyn till valrörelsen 1968 utan i första hand av omtanke om sitt fögderi. Visst finns starka skäl till att satsa hårt på at söka vinna allmän förståelse för nödvändigheten av den kärva linjen med syfte att åstadkomma den eftersträvade balansen, vilken är riktpunkten för såväl finansministern som för samtliga som här har yttrat sig och som väl ändå innerst inne alla vill söka nå enighet. Det händer så mycket i det utvecklingsskede vi nu upplever som behöver närmare belysas och förklaras innan det är moget att införas såsom detaljer i en allmän propaganda, som den vilken exempelvis präglar valrörelser. Det är mindre russin i tårtan än flertalet väntat sig, och det är för mycket av de bittra dropparna. Vi kan särdeles väl förstå att folk i allmänhet uppfattar det på det sättet. Hur mycket den är värd som dragplåster i en valrörelse är det svårt att ha någon mening om. Förmodligen finns det just nu mest för oppositionen att hämta, ty vad som är belastande för regeringspartiet i den politiska dragkompen kan i motsvarande grad vara befrämjande för oppositionen. Men den utvecklingen kan ju vända fram till hösten 1968. Ingen kan dock bestrida att den kärva budgeten passar bra in i det kärva ekonomiska klimat som för närvarande råder och synes bli bestående under i varje fall den tid budgeten omspänner.

De få citerade orden säger en hel del om en benägenhet vi alla mer eller mindre dras med eller lider av, ehuru något splittrad i fråga om objekten. De flesta vill göra det mesta på hemmaplan, andra koncentrerar sin benägenhet till exempelvis hjälpen åt u-länderna. Alla har det gemensamt att de ogillar den mur av betänkligheter som har sin grund i otillräckliga resurser eller bristande balans i utrikeshandeln. Det är förmodligen något av detta i vår mentalitet — för att inte säga mycket av det — som utgör basen för den onda cirkel ur vilken vi har så svårt att bryta oss, nämligen lättheten att forma önskemålen i konkreta förslag men svårigheten att acceptera konsekvenserna av ett bifall till dem. Skall vi ta fasta på redovisningen i finansplan och nationalbudget, så har vi redan för åren 1967 och 1968 i utvecklingen intecknat lönestegringar som totalt närmar sig 17 procent. Vi kan räkna som en kreditpost en beräknad höjning av produktionen inom företagen med omkring 8 procent. Restposten, 9 procent, utgör väntande prisstegringar. Det är väl ingen i kammaren, vare sig företrädare för regeringspartiet eller för oppositionspartierna, som skulle betrakta detta såsom en gynnsam utveckling, vilken man utan vidare kan slå sig till ro med och se vad det blir av. Jag tror vi allesammans har behov av att göra vad som är möjligt för att komma till rätta med denna utveckling.

Det är intet tvivel underkastat att en prisstegring av denna storlek är tillräcklig för att omintetgöra fackföreningsrörelsens alla strävanden att i det långa loppet verkligen undanröja en del av det som nu ändå kan läggas till saklig grund för att göra en gradering i låglönegrupper. Därmed följer väl också att man har grupper med genomsnittslöner och grupper som har höga löner. Det är låglönegrupperna som i en sådan utveckling absolut kommer till korta, hur gärna vi än skulle vilja åstadkomma en ändring och hur ofta vi än deklarerar att vi har en så dan vilja. Jag tror att stabiliteten är det enda underlag som man kan bygga på om man vill nå en utjämning, inte full utjämning men i varje fall en sådan utjämning som objektivt tar hänsyn till vederbörandes sysselsättning, utbildning och därmed sammanhängande faktorer. Jag har, herr talman, inga erinringar att göra mot de föreslagna inkomstförstärkningarna. Jag tror att de är nödvändiga med hänsyn till den balans som finansministern anger såsom erforderlig mot bakgrund av den redovisade utgiftsnivån. Jag har blivit ganska förbryllad över näringslivets reaktion inför finansministerns förslag att av de medel, som inflyter genom höjningen av omsättningsskatten med en procentenhet, avsätta 500 miljoner till en näringspolitisk fond, avsedd att användas för stöd åt företag som kommit eller kommer i trångmål. Även om vi ännu inte har några preciserade anvisningar för hur fonden skall användas, har jag svårt att tänka mig att det skall vara nödvändigt att ta den i anspråk när ett företag, också om det har råkat i svårigheter, fortfarande har möjlighet att få krediter exempelvis på den allmänna kreditmarknaden.

Då skulle fonden naturligtvis kunna spela sin största roll genom att tas i anspråk för att i första hand underlätta en omställning men även, om så befinns nödvändigt, en avveckling av företaget. En sådan avveckling kan ju ske under olika former, framför allt under olika former med hänsyn till de anställda. Visar det sig att det finns möjlighet att rädda företaget genom en omställning eller en rationalisering av driften, när företaget är så ekonomiskt pressat att det inte kan få kredit på annat sätt, skulle fonden givetvis kunna användas. Mot det har man invänt att om detta är syftet, kommer fonden ju till sin karaktär att närma sig lokaliseringsanslaget, och varför skulle den då inte kunna avsättas för det ändamålet? Men är det alldeles riktigt? Är inte lokaliseringsbidragen liksom bundna till vissa stödområden, som skall få sina speciella finansieringsspörsmål klarade den vägen? Här var det väl meningen att fonden skulle kunna sättas in oavsett om det var en sådan geografisk uppdelning som sammanföll med behovet av kapital. Jag kan för det andra inte riktigt förstå näringslivets bekymmer inför den föreslagna fonden, eftersom det finns flera olika möjligheter för företagen att få lån som staten finansierar. Vi har låneverksamhet genom företagarföreningarna och vi har skattelättnader i form av avsättningar till investeringsfonder, och såvitt jag vet har det inte inkommit några protester eller förekommit att någon underlåtit att söka dessa förmåner när förutsättningarna har förelegat. Allt detta har säkert gjort sin nytta, och jag tror inte att vare sig näringslivet eller bankvärlden behöver ha några funderingar över att här skulle kunna bli någon icke tolererbar konkurrens på marknaden. För det första är inte beloppet av den storleken, och för det andra tror jag inte det finns någon som helst anledning att leda in fonden på sådana banor. Riksdagen skall ju ta ställning till bestämmelserna för fondens användning, och då kan vi diskutera problemet ytterligare. Jag vill för min del understryka att det finns många som hyser en allvarlig oro för den fortsatta utvecklingen enligt 1966 års modell, innebärande en accelererad strukturrationalisering med ytterligare nedläggning av ekonomiskt svaga företag och sammanläggning av andra till större och bärkraftigare en heter. Oavsett vad som blir resultatet av detta, nedläggning eller omställning, drabbas i första hand de anställda av dessa konsekvenser i form av arbetslöshet. Vilka resurser arbetsmarknadsstyrelsen än har i sin omskolningsverksamhet så kvarstår alltid svårigheten för den äldre arbetskraften att skaffa sig ny sysselsättning, men den kan också kvarstå för den yngre arbetskraften som efter omskolning skall ut på arbetsmarknaden på andära områden och konkurrera med den arbetskraft som redan inte bara har utbildning utan också rutin. Jag tror att man inom dessa kretsar kommer att hälsa fondens tillkomst med stor tillfredsställelse och räkna med att den innebär en ytterligare ökad trygghet mot vad som har kunnat konstateras under de två senaste åren men alldeles särskilt under år 1966. Herr talman! Det har redan sagts så mycket i debatten, och det är många talare kvar, att jag inte tror att jag behöver anstränga kammarens tid ytterligare. De frågor som jag skulle ha intresse av att ytterligare säga något om kommer alldeles säkert att bli belysta i den fortsatta debatten. Med detta, herr talman, vill jag bara förklara att inte heller jag har någonting emot att statsverkspropositionen remitteras till vederbörliga utskott.

Herr talman! När jag i morse kom hit var jag djupt imponerad av längden på talarlistan i denna kammare. Jag såg i andanom all den vältalighet som skulle spridas härifrån och beslöt själv att bli mycket kortfattad i debatten. Jag förmodade då och jag förmodar fortfarande att herr talmannen inte skulle ha någonting emot ett sådant arrangemang. Tyvärr måste jag säga att jag kommit att vackla i min uppfattning, inte beträffande kortheten i talet — det kan nog stå sig — men beträffande den vältalighet som skulle spridas här, det ta sedan herr förste vice talmannen manat fram herr Strängs prominenta och pregnanta profil här i kammaren och erinrat om hans syn på sakligheten på det här stället. Enligt herr Strängs — tydligen av herr förste vice talmannen högt gillade — uppfattning sprids saklighet endast hos Nationalekonomiska föreningen när budgetfrågor diskuteras. Här är det politik, vilket om man skulle omsätta det till vanligt svenskt språkbruk närmast skulle betyda smörja, för att inte använda något ännu mera adekvat uttryck. Det har som sagt avkylt mig i hög grad, men eftersom jag hade föresatt mig att säga någonting så skall jag be att få göra det ändå. Jag skall närmast ta upp de resonemang som har förts om den stora strukturrationaliseringsfonden, som ju för en gammal »lokaliserare» måste vara av utomordentligt stort intresse men som det naturligtvis är mycket svårt att bilda sig en uppfattning om, då ju statsverkspropositionen inte ger oss mer än, som det har sagts, på sin höjd fem rader om vad fonden egentligen avser. Det första intryck man fick var detta: Har de lokaliseringspolitiska problemen blivit totalt bortglömda i sammanhanget? Vi har senare fått lyssna till hans excellens herr statsministern som på den punkten försäkrade att fonden tvärtom skulle komma att få en mycket betydande lokaliseringspolitisk effekt. Vi har inte sett riktlinjerna för fondens arbete, men herr förste vice talmannen har försäkrat oss att de kommer och att vi bör vänta till dess. Allright, det må vara hänt, ty man kan knappast diskutera en företeelse som inte existerar. Emellertid kan det vara angeläget att i sammanhanget anknyta några reflexioner med utgångspunkt från den syn jag har förskaffat mig när jag har sysslat med lokaliseringspolitiska problem och fått praktiskt ta ställning till lokaliseringsbestämmelsernas funktioner i en del av det län jag represente rar, nämligen Dalsland. Hans excellens herr statsministern försäkrade att fonden inte hade någonting med socialisering att göra. Den hade inget sådant inslag, sade han. Det är naturligtvis tacknämligt att vi har fått en sådan försäkran, men å andra sidan måste man ju säga sig att en försäkran av det slaget är ganska naturlig, om man ställer fenomenet i belysning av valutgången i höstas, en valutgång som ju knappast kunde uppfattas som en inbjudan till den socialdemokratiska regeringen att starta någon socialisering. Jag bortser då från vad den mera vänsterorienterade opinionen eventuellt skulle kunna betyda i sammanhanget. Det har av hans excellens konstaterats att utfallet av den hittills förda lokaliseringspolitiken har varit lyckosamt. Jag vill gärna helt stryka under det påståendet. Det har visat sig genom bibehållna befolkningssiffror i Norrland, det har visat sig i form av en ökad optimism bland dem som närmast är ansvariga för bygdernas förkovran, nämligen kommunalmännen, och det har haft betydande positiva verkningar. Det skulle ha varit intressant att veta i vilken grad man sålunda kunde påräkna att den nya fonden skulle ge pengar till den verksamheten, och jag har sagt mig själv att fondens tillkomst — i den mån fonden skall verka för strukturrationalisering automatiskt för med sig ett ökat lokaliseringsbehov. Om strukturrationaliseringen kan ta sig sådana uttryck att en sammanslagning av två företag leder till att det ena företaget flyttas till det andras plats, uppstår ju automatiskt ett lokaliseringsbehov på den plats som blir utan företag i fortsättningen. Jag hoppas att resonemanget om strukturrationaliseringen så småningom skall ge till resultat att man i sammanhanget tar upp även det lokaliseringspolitiska resonemanget till debatt, ty de kommer att hänga ihop såsom ler och långhalm. rör frågan om i vilken grad lokaliseringspolitiken är ägnad att gälla olika delar av landet, eftersom den hittills är begränsad till det s.k. norra stödområdet, vill jag hävda att fråga är om inte tiden är inne att ta gällande bestämmelser under omprövning så att man finge smidigare bestämmelser landet över. Vi har sett utvecklingen sedan lagstiftningen kom till. Vi har erfarit att det har uppstått behov på andra platser än dem som berörts av det norra stödområdet av sådan art att det varit angeläget att ha full frihet när det gällt lokaliseringspolitikens tillämpning. Det kan tänkas vara en lämplig åtgärd i samband med tillkomsten av denna fond. Man skulle kunna ge fonden en sådan struktur att den skulle kunna användas effektivt även i detta avseende. Jag hade tillfälle att häromdagen höra en föredragning om befolkningsutvecklingen inom skolområdet i Dalsland. Jag måste säga, herr talman, att efter den föredragningen gick man tyngd av bekymmer. Om man skulle hårdraga den föredragningen, skulle det visa sig att praktiskt taget bara en enda plats i landskapet Dalsland skulle ha utsikt att kunna existera även i fortsättningen och att tillgången på barn till övriga skolenheter har minskat till den grad att man på ena handens fingrar kan räkna de skolor som kan finnas kvar. Det är alldeles uppenbart att det är mycket svårt att strida emot denna utveckling på befolkningsområdet. Såvitt jag vet finns det inte någon bestämd åtgärd som man kan vidtaga och sedan förutsäga resultatet av. Men nog måste det i allra högsta grad vara angeläget att dessa bygder ges en chans att fullfölja de linjer som har uppdragits i lokaliseringspolitiken, linjer som kan befaras komma i olag genom den nya fondens användning såsom strukturrationaliserande medel. Vidtar man inte de åtgärder på lokaliseringspolitikens område som blir följden av detta, tror jag att man mister även den effekt som den hittills förda lokaliseringspolitiken har fört med sig i fråga om befolkningsutvecklingen. Jag skulle vilja sammanfatta min syn på det sättet att den fond som man här diskuterar kan i sig sålunda rymma en risk som det gäller att se upp med från början, om man vill att det arbete som utförs skall ge resultat. En annan sak som har inträffat just i dagarna och som jag för min del tycker är anmärkningsvärd är de nya direktiv som <:arbetsmarknadsstyrelsen har bett om när det gäller dess arbete för att bekämpa arbetslösheten. Det är en utomordentligt angelägen uppgift, ty — såsom har omvittnats så många gånger — arbetslöshet är väl det värsta som människan kan råka ut för. Skall man bekämpa arbetslösheten genom att sammanföra och utbilda arbetskraft, alltså omskola arbetskraften och förse den med sysselsättning på annan plats, uppkommer omedelbart problemet: Skall man på det sättet bidraga till att fortsätta avfolkningen i de bygder som det här är fråga om och där sysselsättningen brister? Även i arbetsmarknadsstyrelsens resonemang saknas — såvitt jag kunde döma av referaten — vad som enligt min mening skulle vara slutklämmen, nämligen att man om man vill skapa bygder där människor kan leva även i fortsättningen i väsentlig grad måste offra medel på en fortsatt lokaliseringspolitik. Jag tänker därvid på utvecklingen i exempelvis det tidigare berörda området Dalsland, där befolkningen på vissa orter redan är så uttunnad att ett ordnat samhällsliv knappast kan levas utan mycket stora ansträngningar från de människor som bor kvar. Om man nu i den vällovliga avsikten att skaffa dessa människor arbete skulle få fullmakt att över hela linjen genomföra den operation som nu är begärd, varigenom man skulle få ytterligare rätt att lösa in egnahem 0. s. v. — vilket naturligtvis i och för sig för de människor det gäller är en angelägen uppgift — och bortsåg från lokaliseringspolitikens möjligheter, tror jag att man skulle ha tagit ett steg som det vore nästan omöjligt att reparera. Herr talman! Jag har lovat att inte bli långrandig. Låt mig sluta med att uttala den förhoppningen att — vilket jag tror är angeläget — den nya fondens tillkomst skall kunna bli inkörsporten till en ny debatt om vikten av en aktiv lokaliseringspolitik för att verkligen låta de berörda människorna och bygderna få del av de nyttigheter som tillhandahålls i samhället i övrigt. Då skulle både resonemanget om fonden och fondens existens, såsom jag ser det, få ett väsentligt vidare värde än vad som nu är förutskickat.
Herr talman! Jag är ledsen om jag provocerade herr Torsten Andersson till någon ändring i hans planerade anförande genom mitt åberopande av herr Strängs konstaterande att denne var van att föra två debatter: en i Nationalekonomiska föreningen och en i riksdagen. Jag har dock inte klassificerat den ena som mera värdefull än den andra, och jag har inte heller tolkat herr Sträng som om denne gjorde någon skillnad på denna punkt. I Nationalekonomiska föreningen «diskuterade herr Sträng emellertid budgeten i huvudsak från ekonomisk synpunkt, medan debatten i riksdagen också fördes från politiska synpunkter. Detta gjorde det naturligtvis inte lättare, eftersom man politiskt ser på budgeten ur minst fyra olika synvinklar.